Fru talman! När vi har läst skrivelsen har vi sett både positiva och negativa sidor. Jag tycker att statsrådet rättvist har omnämnt båda sakerna här. Nu har ett av stödpartierna med Johan Lönnroth i spetsen gett oss rätt i vår analys av tillskotten av statsbidragen. Det blir kanske plus minus noll. Man har gjort en stor apparat av dessa 25 miljarder. Jag har citerat högt här vad Kommunförbundet och Landstingsförbundet skriver om detta. Verkligheten är annorlunda. Skattebasen har under samma tid urholkats genom egenavgifterna. Vi har även andra problem med finansieringsprincipen för vissa reformer. Nu har ministern sagt sig vara en vän av kommunal självstyrelse. Då har jag en enkel fråga. Menar ministern att kommunal självstyrelse på något sätt har med ekonomiskt oberoende att göra? På s. 31 ser vi en trend där skattebasen minskar både för kommuner och landsting samtidigt som statsbidragen ökar. Det gäller inte minst de specialdestinerade statsbidragen till landstingen. Ser inte ministern någon typ av motsägelse om riksdag och regering ska specialdestinera bidrag och tala om för kommuner och landsting vad de ska göra? Problembilden måste ju hanteras av socialdemokratin.

Fru talman! Jag uttryckte en positiv uppfattning om personalkooperativ, föreningsdriven verksamhet och liknande. Jag tycker att den mångfalden ska finnas. Det jag uttryckte en allvarlig oro för är om börsens avkastningskrav blir styrande för verksamheten. Bildar man stora börsbolag som vill gå in och i stor omfattning ta över delar av centrala uppgifter inom sjukvård eller skola och det är börsbolagens avkastningskrav som är gällande tror jag att vi är farligt ute, i varje fall de som står upp bakom värnet av det generella välfärdssamhället. Så till utjämningssystemet. Jag tyckte att det var bra att Lena Ek i partiledardebatten i går gjorde ett ställningstagande. Vad jag var lite orolig för var den reservation om utjämningssystemet som ni uppenbarligen har skrivit tillsammans med moderaterna. Jag tror att det är viktigt att hålla moderaterna på armlängds avstånd i diskussionen om utjämningssystemet. Annars kan det spridas en oro runtom i landet som inte är bra. Det kan också bli en osäkerhet kring om det finns en tydlig och bred parlamentarisk majoritet bakom utjämningssystemet. Ett klart avståndstagande från moderaternas linje var det jag efterlyste i debatten.
Fru talman! Jag kan väl nu klockan kvart över fyra upprepa samma inställning som jag hade klockan fyra och klockan tre och även i går, så kanske vi kan klara av den diskussionen. Sedan beror det ju också på hur min åsikt presenteras av andra i talarstolen. Det är också ett annat faktum. Statsrådet tog upp de regionala och de sociala klyftorna. Vi delar oron över att de faktiskt har ökat sedan 1994, vad gäller både den regionala och den sociala sidan. Det finns ju en mängd rapporter om det. Jag är orolig över att ökningen av klyftorna är ett resultat av den politik som majoriteten har fört under den här tiden. Det beror bl.a. på att inom regionalpolitikens andra fundamenta fungerar inte infrastrukturen. Den digitala allemansrätten byggs inte ut. Det blir ingenting av. Det är snart en av de största löftesskandalerna vi har haft i svensk politik. Det finns ingenting kvar procentuellt sett av det som näringsministern lovade och av alla de andra verktygen som handlar om möjligheter att förbättra ekonomin, att klara sin egen försörjning, att förbättra tillväxten och klara företagandet i resten av landet. Jag har nu suttit i riksdagen i snart tre år när den här perioden avslutas i morgon och hört dessa löften om en regionalpolitisk proposition och en infrastrukturproposition, och det har ännu inte kommit någonting i den vägen över huvud taget. De löften som har givits har inte hållits. Det är ett år kvar av den här mandatperioden, och problemen har förvärrats under de här tre åren. Jag tycker väl att det är där som den största oron ligger. Vi lever alla under samma himmel, men vi har inte samma horisont. Jag ser frånvaron av reformförslag på de här områdena som mycket bekymmersam, måste jag säga. Det är inte de fyra oppositionspartiernas ansvar. Det är faktiskt regeringens och statsrådet Lövdéns ansvar att både de regionala och de sociala klyftorna har förvärrats under den här mandatperioden.
Fru talman! Regionalpolitiken är en av de allra mest centrala frågorna under de kommande åren. Det handlar om regionalpolitik för att stärka kommunernas och landstingens förutsättningar. Men det handlar framför allt om att stärka människors möjligheter till arbete i de delar av landet som i dag har en svag utveckling. Regeringen kommer att presentera en mycket tydlig regionalpolitik och infrastrukturpolitik i början av hösten. De är de högst prioriterade frågorna under de kommande åren. Jag tror att det kanske finns förutsättningar också för Centern att kunna ansluta sig till en del av de förslag som kommer att presenteras. Men det blir värre med trovärdigheten när man i Centerpartiet förklarar att man är beredd att i regeringsställning samverka med moderaterna. Det är en ganska skör hand att hålla i om man verkligen vill göra någonting åt de regionala klyftorna och det sociala utanförskapet som finns i delar av Sverige.
Fru talman! Det är frågan om den långsiktiga utvecklingen och om oron för äldreomsorg och annat och för att vi på lång sikt ska få svårigheter att få fram resurser till det. Jag delar den oron. I Långtidsutredningen finns det en kalkyl som pekar på att den privata konsumtionen kan komma att öka med upp mot 45 % fram till år 2015, medan den offentliga konsumtionen bara växer med ungefär en tredjedel. Även det är starkt otillräckligt. Jag skulle vilja uttrycka en annan oro. Jag är också överens om att vi nu inte kan ösa på med mycket pengar för att ha ett handlingsutrymme i framtiden. Det är vi överens om. Men det finns också ett annat sätt att ösa på med pengar. Det är att sänka skatter. Jag skulle vilja höra kommunminister Lövdén mycket tydligt och klart göra en prioritering. Det är väl ändå så, även kortsiktigt, att det nu är viktigare att få fram de nödvändiga resurserna till vård, skola och omsorg i kommuner och landsting än att sänka skatten?
Fru talman! Om jag förstår saken rätt har väl Vänsterpartiet och Socialdemokraterna i regeringsställning varit överens om den vårbudget som nyligen presenterats och där vi har lagt ut ökade statsbidrag under de kommande åren till vården, äldreomsorgen, psykiatrin och skolan. Det handlar om en ganska kraftig ökning för de kommande åren. Vad jag pekade på är att jag kan se ett behov av att vi mer analyserar och hittar instrument för att stödja de delar av landet där kommunerna fortsatt har ekonomiska problem till följd av en svag utveckling - befolkningsminskning och dålig tillväxt. Att nu generellt över hela kommunsektorn pytsa ut ytterligare statsbidrag kan föra med sig att en del kommuner - det har vi ju redan sett tendenser till - anser sig ha ekonomiskt utrymme för att sänka skatterna. I det läge som vi nu befinner oss i har vi därmed inte vunnit särskilt mycket för vården, skolan och omsorgen, något som ju både Johan Lönnroth och jag är besjälade av. Jag vill alltså nyansera diskussionen om statsbidragen till kommuner och landsting på det sättet. Möjligen behövs det mer resurser, men då lite mer riktade och inte bara så att de läggs ut generellt över hela landet.
Fru talman! Det är sant att vi har varit överens, att vi har kommit överens om en vårbudget. Nu ska vi snart börja förhandla om en höstbudget. Det är inte obekant att vi i t.ex. frågan om kommunkontosystemet har lanserat en del idéer. Detta kan användas just för att rikta stödet. Vi är alltså överens också på den punkten. Det kan nog vara så att vi behöver rikta stödet starkare än vi förut gjort men nu talar jag om framtiden.

Fru talman! Vi är överens om att det är en väldigt central och viktig uppgift att säkra verksamheten i kommuner och landsting framöver. Naturligtvis är det prioritet nummer ett för socialdemokratin att säkra en god utveckling i kommun och landstingssektorn, så att vi klarar välfärdsåtagandena. Däremot är det väl känt, och den diskussionen får vi väl ha till hösten, att socialdemokratin - om det finns ett ekonomiskt utrymme, om konjunkturläget är sådant osv. - gärna vill fortsätta med att reducera vad gäller egenavgifterna. Det är ju en angelägen uppgift för att stärka låg och mellaninkomsttagarnas ekonomiska situation. Detta leder också till att skattebasen i kommunsektorn ökar. Per Landgren och, uppfattade jag, också Johan Lönnroth efterlyste att en större egen skattebas i kommunsektorn bättre kommer till uttryck. De frågorna återkommer vi framöver till.

Fru talman! Tidigare ställde jag en fråga till Lena Ek men då var hon inte här i salen. Med hänvisning till morgondagen och till reservation 1 i FiU20, där det står om ändrad kompensationsgrad, undrar jag om det betyder att Centern nu är beredd att gå med på att sänka utjämningsgraden. Till statsrådet Lars-Erik Lövdén säger Lena Ek att hon inte har ändrat uppfattning och att hon står fast vid vad hon sade i måndags. Jag måste säga att jag är bekymrad. Jag ser tydligt att Centern är på väg att ändra uppfattning. I reservation 7 skriver Centerpartiet: "En sänkning av kompensationsgraden i dagens system är dock ett oacceptabelt sätt att komma till rätta med pomperipossaeffekten." Exakt likadant skrev man i december. I dag debatterar vi kring reservation 2 och där heter det plötsligt: Oönskade effekter som följer av systemets nuvarande tekniska konstruktion får inte tillåtas rubba grundvalarna för utjämningssystemet. Vad menar Lena Ek med "grundvalarna i utjämningssystemet"? Är det fortfarande oacceptabelt att minska kompensationsgraden? Sedan tänker jag på morgondagen och på den reservationen. Där står det mycket tydligt om "exempelvis negativa marginaleffekter till följd av de länsvisa skattesatserna och kompensationsgradens nivå". I princip innebär det att Centern har skrivit ihop sig med de borgerliga partierna. Man är på glid mot Moderaterna. Det här kommer att innebära att man ändrar i utjämningssystemet. Centern och Lena Ek talar om klyvning, orättvisor och skillnader i landet - och ni tror att Moderaterna är de rätta att samarbeta med i den här frågan! Det är faktiskt en tydlig förskjutning här. Det framgår när man läser de olika skrivningarna. Jag är bekymrad och oroad och undrar vad Lena Eks partivän kommunalrådet i Bergs kommun där man har 78 % skattekraft eller - varför inte? - kommunalrådet i Valdemarsvik säger. Har Lena Ek talat med dem?
Fru talman! Jag måste säga att jag är lite ovan vid att bli utsatt för sådan här kremlologi. Samtidigt är jag lätt road av diskussionen; det måste jag ärligt säga. Min motfråga till Sonia Karlsson är om hon är okunnig om de förändringar som statsrådet Lövdén efter förhandlingar mellan Socialdemokraterna och Centern bl.a. har infört sedan förra årets debatt som tog bort en del av de saker som vi gemensamt inte var riktigt nöjda med. Utvecklingen går framåt. Men fortfarande, klockan fem i halv fem, är det så att Centerpartiet har samma åsikt om vikten av det kommunala utjämningssystemet, dess roll i regionalpolitiken osv. Jag blir faktiskt lite trött på detta. Jag kan räkna upp ett antal saker som jag är väldigt oroad över när det gäller de regionala och sociala klyftorna men jag har också inställningen att har människor en gång gett besked i talarstolen kan jag nöja mig med det. Jag litar faktiskt på vad de säger och tycker att det är ett mycket schystare sätt att bedriva debatt i riksdagen.

Fru talman! En stor och bra förändring gjordes i det kommunala utjämningssystemet, bl.a. genom en överenskommelse mellan statsrådet Lövdén och mig efter förhandlingar mellan våra partier och några andra inblandade. Detta är särskilt viktigt eftersom det är våra partier som en gång satte det här systemet i sjön. Vi har ett särskilt ansvar för att vårda det. Jag är glad över att jag förhandlade med statsrådet Lövdén - förhandlingar där sagt är sagt och där handslag gäller och man inte utsätts för, vidhåller jag faktiskt, kremlologi. Fortfarande finns det dock saker kvar. Delar av de här effekterna tycker jag fortfarande behöver åtgärdas. Det finns också annat som har att göra med hur snabbt befolkningsförändringar och förändringar i skattebasen slår igenom. Jag tycker fortfarande att det ska ändras men jag ser det mer som marginella förändringar i systemet. Grundvalarna i detta är viktigt och ska vara kvar. Fortfarande, klockan halv fem, hävdar jag samma sak. Min repliktid är nu slut men jag vill hinna med att säga att jag tycker att den här debatten närmast har varit fånig.
Fru talman! Det är väl mer anmärkningsvärt att Lena Ek helt frångår sina egna reservationer och särskilda yttrande och de reservationer som ska behandlas. Jag tycker att statsrådet Lövdén borde vara mycket bekymrad när Lena Ek nu har skrivit ihop sig med de övriga borgerliga partierna, med Moderaterna, där det står att till följd av de länsvisa skattesatserna och kompensationsgradens nivå är det oönskade effekter, som vi vill ändra. Det är möjligt att jag ska tolka det så att Lena Ek inte vet vad hon har skrivit under. Det är tydliga förskjutningar. Alla som läser finansutskottets betänkande och protokollet kommer att kunna se det.

Fru talman! I finansutskottets betänkande FiU27 behandlar utskottet regeringens förslag till tilläggsbudget 1 för innevarande budgetår. För de flesta anslagsökningar redovisas finansieringen i propositionen. Netto ökar utrymmet med ca 2,5 miljarder kronor, och budgeteringsmarginalen uppgår enligt beräkningen till 3,2 miljarder innevarande år. Finansieringen av andra större utgiftsökningar redovisas emellertid inte. Innan jag går in på våra reservationer vill jag passa på tillfället att nämna en av dessa, eftersom vi ser med viss oro på utvecklingen. Det gäller utgifterna för sjukpenningen, som enligt regeringen ökar med 3 miljarder kronor. Regeringen nöjer sig med skrivningen att prognoserna är osäkra och att man kommer att följa utvecklingen. Dock är det så att larmrapporter pekar på att långtidsfrånvaron bitit sig fast. Vi för vår del ser det som ett allvarligt symtom som kan bli ett ännu värre problem de kommande åren. Jag vill bara ha detta sagt. Fru talman! Utan att bli alltför långrandig ska jag bara nämna några av dessa. Presstödet har sedan ett trettiotal år haft i stort sett samma inriktning trots att medielandskapet har förändrats dramatiskt. Nya former för snabba nyheter och informationsspridning inte minst via Internet har påverkat och fortsätter att påverka medborgarnas kunskapsinhämtning och nyhetsinhämtning. Man kan tycka vad man vill om detta, men sådan är utvecklingen. Presstödet är föråldrat och har inte bidragit till att tidningar med ekonomiska svårigheter har kunnat räddas. Snarare har stödet inneburit att nödvändiga reformer har försenats och att konkurrensen har snedvridits. Den föreslagna höjningen är onödig, tycker vi, eftersom vi dessutom anser att presstödet ska avskaffas helt och hållet. När det gäller medel till utrikesförvaltningens område vill vi liksom Folkpartiet att ambassaderna i Tunis, Lima, Beirut och vid Heliga stolen ska bibehållas. Grunden för vårt ställningstagande är naturligtvis att Sverige bör finnas representerat på plats där vi har utrikes eller säkerhetspolitiska intressen som är viktiga för bl.a. svenskt näringsliv. Det är beklagligt att regeringen inte delar den uppfattningen. Bostadspolitiken är ett misshandlat område, och vi avvisar regeringens förslag om investeringsbidrag för nybyggnad av hyresbostäder. Problemen är flera. Erfarenheterna visar att direkta ekonomiska bidrag till bostadsbyggande är negativt. Vår uppfattning delas av många, och dessa signaler framkom även vid den offentliga utfrågning som bostadsutskottet genomförde tidigare i år. Bidraget är kortsiktigt och löser inte problemen. Resultatet blir i stället att grundläggande orsaker inte åtgärdas. Lappandet och lagandet fortsätter. Den här formen av bidrag tenderar också till att vara kostnadsdrivande, vilket naturligtvis i förlängningen drabbar de boende. Det behövs helt andra åtgärder för att komma till rätta med bostadsmarknadens omfattande problem. Det handlar om sänkt skattetryck, förändringar i planoch bygglagen, översyn av hyressättningssystemet och ökad konkurrens över huvud taget inom byggsektorn. Vi kommer att återkomma till detta i höstens budgetarbete. På trafikområdet har vi moderater förordat en fortsatt utbyggnad av väg E 6, sträckan Hogdal Nordby. Regeringen föreslår nu att den nordliga delen inklusive halva bron över Svinesund finansieras med vägavgifter. Vi ser naturligtvis detta som ett steg i rätt riktning och är positiva till det men menar att avgifterna inte enbart ska betala den tunga trafiken utan alla trafikanter. För att kunna fastställa avgiftsnivån bör regeringen återkomma med information om hur avgiftsberäkningen ska utformas. I södra Sverige står nu bron över Öresund färdig. Den är vacker, tycker jag, och det är bra att många trafikanter väljer att ta tåget, medan biltrafiken fortfarande släpar efter. Men en förutsättning för brobeslutet var att den skulle betalas av brukarna och inte skattefinansieras. Utvecklingen har blivit en annan. Öresundsbron kommer troligen att uppvisa stora underskott de kommande åren. Bristerna i konstruktionen av det mellanstatliga brobolaget har nu visat sig. Bolaget saknar tillräckligt eget kapital och kräver kapitaltillskott för att undvika konkurs. Regeringen föreslår nu att Banverket och Vägverket löpande ska finansiera brobolagets underskott, men ingen av dem har några finansiella överskott att ösa ur. Tvärtom är bägge trafikverken, som alla vet, hårt trängda av andra väl så viktiga men negligerade projekt. Vi anser därför att det är rimligt att underskottet täcks av staten direkt genom en egen anslagspost i budgeten. Den svenskregistrerade handelsflottan, utom färjorna, har länge haft svårt att hävda sig i den internationella konkurrensen. Sedan 1989 är den beroende av statligt stöd. I många utredningar döms denna typ av riktat statligt industristöd ut därför att resultatet visat sig klent, liksom i fallet med presstödet. Regeringen tänker nu mer än fördubbla detta bidrag och även låta det omfatta färjesjöfarten. Den något anmärkningsvärda effekten kommer därmed att bli att stödet till största delen kommer att gå till ett enda företag. Detta borde väcka vissa dubier, om inte en viss upprördhet. Enligt vår uppfattning kan detta inte vara rätt. Fru talman! Under rubriken Ändrade och nya anslag samt ändrade ramar för utgiftsområden för år 2001 behandlas ytterligare några områden där vi moderater har reserverat oss. För att inte ta alltför lång tid i anspråk kommer jag att kommentera det komprimerat. I övrigt får den skrivna texten tala för sig. Det senaste året har vi vid många tillfällen haft anledning att debattera försvarets kris och kräftgång. Allmänhetens upprördhet kan vi dela. Förra årets försvarsbeslut visar sig redan vara en ogenomtänkt och defekt produkt. Beslutet är enligt vår uppfattning underbalanserat. Driften blir betydligt dyrare. Dessutom har regeringen genom olika pålagor belastat Försvarsmakten med ytterligare ökade kostnader. Ambitionssänkningar redan i år är nödvändiga, på långsiktighetens bekostnad. Den behandling som Försvarsmakten fått utstå sätter sina spår. Förfaringssättet är demoraliserande och undergräver allvarligt tilltron till dels regeringsunderlagets hantering av personal och skattepengar, dels försvarets framtida förmåga att klara sina uppgifter. Den debatten kommer garanterat att fortsätta i försvarsutskottet. En kvalificerad gissning är att Henrik Landerholm senare i debatten kommer att ha något att säga om just detta. Vi föreslår dessutom extra resurser till Migrationsverket och Utlänningsnämnden för att framför allt korta handläggningstiderna redan i år. Att minska handläggningstiderna radikalt är, som vi ser det, en medmänsklig handling. Fru talman! Till sist något om rättsväsendet. Det går inte en dag utan att medborgarna blir medvetna om våld och elände i hemmet eller på gator och torg. Antalet poliser - nu omkring 16 000 - räcker inte för att trygga medborgarnas säkerhet. Rikspolisstyrelsens bedömning är att det skulle behövas 19 000 poliser för att närpolisreformen ska fungera. Vi delar den uppfattningen. Polisbristen är påtaglig över hela landet. Vi vill därför se snabba åtgärder. En sådan åtgärd vore att se till att anställa civil personal så att fler poliser kan lämna skrivmaskinen. Vidare borde man modernisera utrustningen, bemanna narkotikarotlarna, låta poliser som vill arbeta övertid få göra det och se till att det blir attraktivt att bli polis. Fru talman! Vi debatterar i dag tilläggsbudgeten. I morgon debatterar vi FiU20, vårpropositionen. De områden som jag nu har varit inne på kommer mer ingående att diskuteras i morgon. Jag nöjer mig därför med denna redovisning av våra förslag som rör innevarande år och yrkar bifall till reservation nr 1.
Fru talman! Jag ska inskränka mig till att tala bara något om sjöfarten och framtida sjöfartsstöd. Jag yrkar bifall till vår reservation nr 9 under punkt 24. Det här är ett klockrent fall där det behövs konkurrensneutralitet och där åtgärder bör vidtas på en europeisk nivå, gärna i ännu bredare omfattning om så är möjligt. Vår grundsyn är att den svenska handelssjöfarten och färjesjöfarten är av stor vikt. Vi tycker inte att de genom sämre konkurrensmöjligheter ska slås ut på grund av ojämlikhet inom unionen. Det finns en nyansskillnad mellan vårt förslag och det liggande förslaget. Vi vill att det ska träda i kraft ännu tidigare. Egentligen borde hela hanteringen ha gått mycket snabbare. Med detta yrkar jag bifall till reservation nr 9.

Fru talman! När det gäller tilläggsbudgeten skulle vi naturligtvis kunna lägga fram en rad förslag som vore viktiga att genomföra redan under innevarande år. Men vi från Folkpartiet har nöjt oss med att försöka sätta stopp för införandet av en del nya företagsstöd som vi anser vara mycket olämpliga. Vi vill också stoppa den ambassadnedläggning som har skett, delvis på grund av att det inte har funnits någon ordentlig redovisning av vad utrikesförvaltningens budget egentligen skulle räcka till, så man har inte haft något bra beslutsunderlag. Vi yrkar avslag på förslaget om det utökade presstödet. Vi i Folkpartiet tycker inte att man ska ha ett presstöd och vill på sikt avveckla det helt och hållet. Att då utöka presstödet är ett steg helt i fel riktning. Det har inte på något sätt bidragit till att uppfylla de mål som man skulle kunna sätta upp för ett sådant stöd, tvärtom. En annan sak som vi har reserverat oss mot är investeringsbidrag för nybyggnad av hyresbostäder. Är det någonting som vi borde ha erfarenhet av i det här landet så är det väl den typen av stöd på bostadsmarknaden. Det har inte någon god effekt. Det driver upp kostnaderna och gör bostadsmarknaden ännu mer reglerad än vad den redan är. Det kommer inte att leda till att bostadsmarknaden fungerar bättre. För detta krävs det helt andra typer av förändringar. Vi kommer att utveckla den argumentationen mer kraftfullt när ett införande ska debatteras. Eftersom man här föreslår att införandet av investeringsbidraget ska tidigareläggas redan till innevarande år har vi reserverat oss mot den utökningen. Fru talman! Jag står givetvis bakom alla förslag som vi har i anslutning till tilläggsbudgeten, men för tids vinnande yrkar jag bifall bara till reservation nr 1.

Fru talman!

Det gäller George Orwells roman 1984 och dess principer för nyspråk. I Orwells framtidsscenario sysslade Sanningsministeriet med propaganda. Kärlek var indoktrinering, krig var fred osv. I moderaternas - och i Folkpartiets också, för den delen - tankevärld är det ordet mångfald som ges nya dimensioner. Mångfald och valfrihet är ju i snart sagt alla sammanhang dessa båda borgerliga partiers paradtankar. När regeringen nu föreslår ett ökat drifts och distributionsstöd just i syfte att bibehålla den mångfald på tidningsmarknaden som redan är starkt beskuren borde väl moderaterna och Folkpartiet, tycker man, ställa upp som mångfaldens riddare, men icke. I den moderatliberala mångfaldskyrkan blir det glest besatt på bänkarna. Bonnier, Stenbeck och Schipstedt syns på främsta bänkraden. Sedan är det i det närmaste tomt. Det blir inte många att predika mångfald för i den kyrkan. Även kristdemokraternas reservation har sitt intresse. Kristdemokraterna yrkar avslag på höjningen av driftsstödet, men accepterar uppjusteringen av samdistributionsstödet. Denna dubbelmoral måste väl närmast beskrivas som halsbrytande. Om t.ex. många andratidningar med akuta ekonomiska problem inte får ett välbehövligt driftsstöd torde det inte bli så värst många tidningar att samdistribuera i framtiden. Samma mångfaldssyndrom tycks ha drabbat moderaterna i fråga om det framtida sjöfartsstödet. Den svenskregistrerade handelsflottan - utom färjorna - har länge haft svårt att hävda sig i konkurrensen, heter det i moderaternas reservation nr 8. Sedan ondgör man sig över att stödet nu också ska utgå till färjesjöfarten. Och lyssna på följande mening i reservationen: "När den svenska arbetsmarknaden står inför personalbrist på många områden planerar regeringen att med skattemedel subventionera tämligen lågbetalda sjöarbeten." Kan cynismen i moderaternas inställning till sjöfolket uttryckas klarare? Vad det här handlar om är ju bl.a. att i första hand neutralisera ett av Danmark ensidigt genomfört s.k. nettolönesystem som över en natt drastiskt försämrade konkurrensvillkoren för svensk färjesjöfart. Nu har riksdagen beslutat att vi från den 1 oktober i år ska genomföra i princip samma system för svenskregistrerade färjor. Med detta beslut blir det åter konkurrens på lika villkor, något som moderaterna i andra sammanhang säger sig omhulda.

Vi vet att behovet av nya lägenheter är stort. Enligt Boverkets bedömningar behöver det byggas 25 000-30 000 lägenheter årligen för att svara mot den långsiktiga efterfrågan. Under de senaste åtta åren har det i genomsnitt byggts bara 13 000 lägenheter per år. Ett annat problem är att andelen bostadsrätter i nyproduktionen har ökat kraftigt trots att många hushåll, inte minst ungdomar och yngre familjer, i första hand efterfrågar hyreslägenheter till en rimlig boendekostnad. Sist men inte minst kan vi konstatera att tillgången på hyreslägenheter begränsats genom den utförsäljning av kommunalt ägda hyresbostäder som genomförts i vissa borgerligt styrda kommuner. Karin Pilsäter talade om närhet. Vi befinner oss nära det stadshus där den typen av beslut fattas. Det förtjänar att understrykas att det stöd som det nu är fråga om har en klar inriktning mot det område där efterfrågan är störst, nämligen mot hyresbostäder som kan upplåtas till en rimlig boendekostnad. Det är beklagligt att Centerns företrädare inte finns i kammaren. Centerns företrädare Lena Ek svajade tidigare när det gällde Centerns inställning till det kommunala skatteutjämningsbidraget. Nu skriver Centern ihop sig med Moderaterna och går emot ett förslag som uppenbarligen har det klara syftet att underlätta för människor med lägre inkomster att kunna hyra en bostad, inte minst i Stockholmsområdet. Till sist vill jag kortfattat kommentera moderaternas reservation nr 10, som handlar om ändrade och nya anslag samt ändrade ramar för utgiftsområden för år 2001. Jag begränsar kommentaren till det avsnitt som berör försvarsbeslutet. Här har moderaterna gjort ett snabbt kostymbyte - av med press och sjöfartsstödets tagelskjorta och på med försvarskostymens spenderbyxor. När moderaterna i skarpa ordalag kritiserar regeringen för att man genom besparingsåtgärder tar itu med den allvarliga obalans som råder i Försvarsmaktens ekonomi och förvaltning så är det ingenting annat än rent hyckleri. Moderaterna har i snävt partiegoistiskt syfte medvetet avhänt sig alla möjligheter att påverka en konstruktiv försvarspolitik, bl.a. genom att ställa sig utanför försvarsberedningen och när det gäller de senaste försvarsbesluten undvika att utnyttja de möjligheter som faktiskt funnits att kanske hitta andra lösningar än de som försvarsutskottet och riksdagen slutligen stannade för. Till yttermera visso har ju också Riksrevisionsverket, som moderaterna i andra sammanhang brukar fästa stor tilltro till, bekräftat regeringens uppfattning att det råder synnerligen allvarliga brister i Försvarsmaktens styrning och uppföljning av förbandsverksamheten. Underlaget för regeringens ställningstagande kommer från Försvarsmakten själv. Sist men inte minst kan jag rekommendera moderaterna att lyssna på den intervju som TV programmet Agenda gjorde med ÖB Johan Hederstedt i söndags, den 10 juni. Här understryker ÖB med all önskvärd tydlighet att nu beslutade besparingsåtgärder är alldeles nödvändiga för att få ordning på försvarets ekonomi. Fru talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag och avslag på samtliga reservationer.
Fru talman! Jag är ledsen, klockan tickar, men när Bengt Silfverstrand tar upp Helsingborgsproblematiken måste jag säga någonting med anledning av detta. När det gäller frågorna om investeringsbidrag och presstöd, vilka i och för sig omfattas av samma princip som alla industristöd vare sig det rör sig om sjöfart eller presstöd, har jag i mitt anförande redogjort för de negativa effekterna. Men när Bengt Silfverstrand vinklar frågan till en Helsingborgsfråga är jag självklart medveten om den debatt som har förts i bl.a. Helsingborgs Dagblad om färjorna mellan Helsingborg och Danmark. Sverige har ju tvingats in i den här situationen av att danskarna har gjort förändringar i skattelagstiftningen som berör de anställda på båtarna. Jag kan mycket väl se att det är ett problem för de anställda på just färjorna som går mellan Helsingborg och Helsingör. Dock skulle jag vilja säga till Bengt Silfverstrand att liksom industristöd inte löser problemen för tidningar eller för bostadssektorn löser de heller inte problemen inom sjöfarten. Ställningstaganden av den här arten kan många gånger lokalt vara svåra att göra. Men hellre tar jag en principdiskussion och ett svårt beslut, därför att i förlängningen kommer det att gagna de anställda på färjorna mellan Helsingborg och Helsingör.
Fru talman! Det är ganska fantastiskt. Det förändrade stödet har ju huvudsakligen tillkommit för att just kunna möta den konkurrenssituation som har uppstått på färjorna. Sedan har också andra höjningar av stöd införts. Dessa har tagits emot mycket positivt både av näringen, företagen, och av de anställda. De är helt eniga om att detta är alldeles riktigt. Med det synsätt som moderaterna har skulle vi alltså fortsätta att ha en situation i området som innebär att man får nettolön i Danmark och att svenska färjor ska konkurrera. Det innebär naturligtvis att man skulle behöva säga upp människor. Detta är en alldeles enorm cynism som moderaterna visar. Med berått mod är de beredda att medverka till ett beslut som skulle innebära att företag skulle tvingas lägga ned och att arbetslösheten skulle öka alldeles i onödan.
Fru talman! Bengt Silfverstrand är bra på att flirta till höger och vänster, och även lokalt har han i den här frågan varit ute och flirtat i tidningarna. I och med att man nu gör så här från regeringens sida, som Bengt Silverstrand stöder, för man ju över problemet ytterligare ett steg. Kommer Bengt Silverstrand att vara lika engagerad i frågan när det gäller de anställda på färjor mellan Finland och Sverige? Med det här förslaget kommer man ju att försätta Finland i precis samma situation.
Fru talman! Vi tar lika stor hänsyn till alla, vilken färjetrafik det än handlar om. Nu råkar det vara på det sättet att jag utgick från att Anna Åkerhielm, som är från Helsingborg, var väl bevandrad i den problematik som råder, men det är hon uppenbarligen inte. Vad jag också vill kommentera är moderaternas syn på presstödet. I sin reservation säger man att presstödet bidragit till att strukturella reformer har försenats och att konkurrensvillkoren snedvrids. Ska jag underlätta för Anna Åkerhielm en gång till genom att ge henne möjlighet att kommentera vad detta har med Helsingborgs Dagblads sammanslagning med Nordvästra Skånes Tidningar att göra? Ingen av dessa tidningar uppbär såvitt jag vet något presstöd. Men det här innebär att Helsingborgs Dagblads ledarsidors följsamhet gentemot moderaterna påminner om den som kom den dåvarande sovjetiska regimen till del under Pravdas glansdagar.

Fru talman! Det är ekonomisk kris i försvaret. Intet nytt under solen kanske många både i denna kammare och runtom i landet tycker. Men sanningen är att det denna gång till skillnad från under 90-talet är skarpt läge. Förra året gick driften av Försvarsmakten drygt 700 miljoner kronor back. De svarta hålen är inte längre prognoser utan röda siffror i årsredovisningen för år 2000. Detta i sin tur har betytt stora nedskärningar redan i den budgetdialog som avslutades i februari i år. Höstens ljus i tunneln för alla som verkar i försvaret - anställda, värnpliktiga och frivilliga - förvandlades under den ekonomiska knapphetens kalla stjärna till dunkel. Kraftiga ambitionssänkningar i verksamheten två månader in på budgetåret påverkade anda och framtidstro i försvaret men var ändå möjligt att uthärda. ÖB:s besparingsmål i februari byggde på förutsättningen att han skulle tillåtas omfördela 700 miljoner kronor från anslagen till materielanskaffning över till förbandsverksamheten. Men han ropade tydligen hej innan han kommit över bäcken, eftersom regeringen i sitt förslag till tilläggsbudget för 2001 gav kalla handen. Samma kalla hand ges nu av finansutskottets majoritet i det betänkande som i dag ligger på vårt bord. Mörker är vad som erbjuds försvaret och alla dem som verkar där. Jag menar att detta förhållningssätt kostar långt mer än det smakar. Visst måste försvaret in i kostymen vad gäller den verksamhet som ska bedrivas under de närmaste åren. Det är en vällovlig ambition från regeringen. Men ingenting i de panikbesparingar som nu tvingas fram har med framtiden att göra. Ingen av de besparingar som görs under det närmaste året har någon som helst långsiktig effekt, och ingen av de kortsiktiga åtgärderna leder till det nödvändiga målet. Tvärtom - den kalla handen skapar fler problem än den löser. Det som inte blir gjort i år måste göras sedan. De officerare och hemvärnsmän som räds mörkret och tappar sugen är för alltid förlorade. Det är hel enkelt inte möjligt att dra ned försvarets verksamhet mitt under budgetåret på ett sådant sätt som finansutskottet begär. Förbandsverksamheten kan inte skäras ned så mycket med så kort varsel utan extrema följder, för - tro det eller ej - hyror och löner ska betalas. De värnpliktiga är redan inkallade, och det mesta av stödverksamheten är inköpt på långtidskontrakt. Att öka omvandlingstrycket för att få försvaret att klara likviditeten är en sak, men metoderna är kontraproduktiva. Ett halvårs övningsuppehåll - så kan de närmaste sex månadernas verksamhet karakteriseras utan en alltför grov karikatyr. En halv miljard har man lyckats få ihop hittills för att klara likviditeten på driftsanslaget, och effekterna är, som jag tidigare sade, mycket kraftiga. Officersutbildningen begränsas kraftigt. De värnpliktiga ges begränsade utbildningsmål. I praktiken kallas de nu in med målsättningen att de ska bli underkända. I stället för övning till sjöss går flottans män vakt och ligger i beredskap. Flygplan står på marken i stället för att vara i luften. Hemvärnet sätts på sparlåga. I verkligheten minskas de rörliga kostnaderna för förbandsverksamheten med någonstans mellan 30 och 40 %. Omskolningen av JAS försenas kraftigt - detta utöver de problem som skapats av riksdagsmajoritetens osakliga, olycksaliga och demoraliserande flygbeslut för en knapp månad sedan. Sammantaget drabbas inte bara internationaliseringen av försvaret - minns att förbandsverksamheten och förmågan att delta i internationella insatser är kommunicerande kärl - utan också utvecklingen av den s.k. insatsorganisation som riksdagen har fattat beslut om. I flera avseenden skjuts det som skulle klaras till 2004 på framtiden. Regeringen försvarar sig med att pengar kan komma att tillskjutas sedan, när man vet vad kalaset har kostat. Men i efterhand kan pengar bara skjutas till om panikåtgärderna inte ger det utfall man hoppas på. Verksamheten drabbas lika hårt i vilket fall som helst. Det är inte ansvarsfullt. Att försvarsbeslutet som helhet med stor sannolikhet är obalanserat är en delvis annan sak. Driften blir avsevärt dyrare än beräknat under 2002-2004. Anledningen är tidigare brister i regeringens underlag för försvarsbeslutet våren 1999 som sammantaget underskattat kostnaderna för den nya organisationen, som i sin tur är något helt annat än den gamla. Dessutom har regeringen genom beslutade och föreslagna pålagor belastat Försvarsmakten med kostnader på minst 650 miljoner kronor - kanske upp till 1 250 miljoner - om året utöver vad som fanns med i försvarsbeslutet. Det säger sig självt att detta inte kan hålla. Försvarsmakten har lagt fram förslag om hur den akuta situationen kan lösas - ett förslag som Överbefälhavaren lade fram den 1 mars och fullt ut står bakom, oavsett vad Bengt Silfverstrand framhållit här i kammarens talarstol. Officersförbundet vädjade under sin kongress till försvarsministern, och Värnpliktsrådet har pekat på det oanständiga i att kalla in värnpliktiga till delvis undermålig utbildning. Allt sunt förnuft talar för att nu rädda vad som räddas kan. När det blöder ymnigt måste man börja med första förband. I stället väljer doktor von Sydow och fältskärerna i utskottsmajoriteten att sticka in kniven ännu längre med hoppet om att något långsiktigt gott ska komma ut av det hela. Liknelsen med operationen som lyckades samtidigt som patienten dog ligger snubblande nära. Att överföra pengar från årets materielanslag är för oss som är varma anhängare av en modernisering av försvaret mycket smärtsamt men ändå en nödvändig prioritering i det uppkomna läget. Till skillnad från det som nu går förlorat i den levande och dynamiska organisationen går de här uteblivna investeringarna faktiskt att ta igen senare, eller som Napoleon så vist uttryckte det: Förlorad terräng kan återtas under det att svunnen tid för evigt är borta. Och när det blöder är det just tid som det handlar om. Framtidstron i försvaret har nått ett absolut bottenläge. Likgiltigheten inför det gör mig både skrämd och förvånad, och oviljan att göra något åt det gör mig djupt upprörd. Fru talman! Jag står bakom alla moderata reservationer i finansutskottets betänkande nr 27 men inskränker mig för tids vinnande till att instämma i
Fru talman! I den situation som Försvarsmakten har försatt oss i fanns det inget annat val för ett ansvarsfullt finansutskott än att gå på den här linjen. När det sedan gäller försvarsbeslutet vill jag erinra Henrik Landerholm om att en ledande företrädare för hans eget parti som tillika har innehaft den i det här sammanhanget inte helt obetydliga posten som försvarsminister gick ut offentligt och förordade en uppgörelse när det gällde det senaste försvarsbeslutet. Moderaterna har haft möjlighet att vara med och påverka och genomföra ett konstruktivt försvarsbeslut men har ställt sig utanför. Försvarsmaktens utgiftsprognoser visade så sent som i slutet av november förra året att utgifterna skulle rymmas inom tillgängliga medel. Att ett reellt överskridande av anslagskrediten skulle ske uppmärksammades först när det slutgiltiga utfallet redovisades i januari. Myndigheternas kontroll över utgifterna och deras utveckling var med andra håll mycket undermålig, vilket ledde till att regeringen fick felaktig och direkt missvisande resultatinformation. Hederstedt i söndags. Han sade bl.a.: Jag förstår att många värnpliktiga är besvikna över att de inte kan fullfölja sin utbildning, men vi måste göra detta för att få ordning på ekonomin.
Fru talman! Det är möjligt att Överbefälhavaren har ändrat sig sedan han lämnade sina synpunkter den Försvarsdepartementet och förhoppningsvis även finansutskottet har tagit del av. Och det är möjligt att Överbefälhavaren har ändrat sig sedan hans närmaste män redovisade de groteska konsekvenser som de här besparingarna innebär den 8 maj i försvarsutskottet. Jag förstår regeringens ambition - den är vällovlig - att få verksamheten att komma in i den kostym som riksdagen har fattat beslut om. Det är vist och klokt, men man måste ju prioritera när man står i en akut situation, när verksamheten blöder, när man efter en svår omställningsprocess och några mycket knappa omställningsår har fått upp en hyfsat god anda i försvaret, som vi hade under hösten. Man genomför en kraftig omgång besparingsåtgärder i februari och drabbas sedan av insikten att det krävs ytterligare stora besparingar som drabbar förbandsverksamheten. Jag skulle förstå förhållningssättet från Björn von Sydows och Bengt Silfverstrands sida om de här kortsiktiga åtgärderna verkligen ledde till att Försvarsmakten kom in i den ekonomiska kostymen. Men nu är det inte så, Bengt Silfverstrand. Inga av de panikåtgärder som man nu genomför för att klara likviditeten för år 2001 har någon som helst bäring på verksamheten för 2002, 2003 och 2004. Det är helt andra åtgärder som krävs för att man ska komma in i denna kostym. I det hänseendet har jag förtroende för Försvarsmaktens förmåga att hantera det hela. Jag delar fullständigt kritiken mot Försvarsmakten även om jag kanske tycker att det är något övermaga att den regering som har haft ansvaret för myndigheten, Försvarsmakten, sedan 1994 helt frånsvär sig ansvaret för det som har legat som underlag för de riksdagsbeslut som är fattade. När man står i en akut situation måste man välja bästa möjliga lösning. Bästa möjliga lösning hade varit att använda de pengar som ändå inte kommer att användas för materielinköp under året för att rädda vad som räddas kan.
Fru talman! Det hedrar Överbefälhavaren att han har så god insikt om de problem som råder inom Försvarsmakten. Det är en insikt som tydligen överstiger den som moderaterna har i sammanhanget. ÖB sade också i TV-programmet Agenda: Vi måste bli betydligt bättre på att hålla reda på våra pengar. Det är precis vad det här handlar om. miljoner kronor - bör åtminstone huvuddelen av de redovisade konsekvenserna kunna bemästras. Här pratar man om betydelsen av att hålla ramar. Man använder i olika sammanhang i försvarsdebatten och från försvarsutskottets sida begreppet "ramhushållning". Men den ramhushållning som Försvarsmakten, med moderaternas goda minne, ägnar sig åt saknar såväl ram som hus och hållning.
Fru talman! Bengt Silfverstrand tar till mycket kraftiga ord. Sanningen är att det beslutsunderlag som riksdagen fattade försvarsbeslutet på den 30 mars 1999 var ett mycket svagt underlag. Under den beredningsprocess som föregick beslutet fick vi dagsnoteringar på den ekonomiska planeringen, både från Försvarsmakten och från Försvarsdepartementet. Det varierade dag för dag med hundratals miljoner. Jag är den förste att instämma i att varken Försvarsdepartementet, Finansdepartementet eller Försvarsmakten har tillräcklig kontroll över detta. Jag förutsätter att regeringen gör allt som står i dess makt för att skapa den kontroll som man inte har förmått att ha under de sju år som man har haft ansvaret för Försvarsmaktens verksamhet. Likväl måste man välja när man ställs i en akut situation. Det är fullt möjligt att Bengt Silfverstrand och många andra socialdemokrater inte bryr sig om konsekvenserna för försvaret, försvarets anställda, de frivilliga och de värnpliktiga utan tycker att resultatet får bli som det blir bara man klarar av likviditeten för året, att de tycker att det är viktigare. Jag tycker att det är en felaktig prioritering, men jag kan naturligtvis respektera och acceptera den. Problemet är att det sammantaget kostar många fler miljarder än vad det sparar att göra de här åtgärderna, eftersom den levande dynamiska organisation som Försvarsmakten är ytterst beror på människor. Det handlar om deras framtidstro på den verksamhet som de bedriver. De människor som riskerar att försvinna och rösta med fötterna under det här halvårets övningsuppehåll, som försvaret nu i stor utsträckning står inför, kommer inte tillbaka. De människorna är för evigt förlorade, och den kompetensen kan inga åtgärder i världen någonsin påverka. Jag är inte glad över att förorda en sådan här budgetmässig flyttning från materielanslag till driftsanslag, men det beror också på att planeringsunderlaget var ett gungfly. Det underlag som regeringen presenterade för riksdagen var otillräckligt. Därför anser jag inte att det är så allvarligt att göra en förändring inom försvarsramen. Det är ju viktigt att komma ihåg att det inte handlar om ytterligare pengar till försvaret, utan det handlar om att göra förändringar inom den försvarsram som riksdagen har fattat beslut om. Vore jag populist skulle jag naturligtvis omedelbart och snabbt föreslå nya miljarder.

Fru talman! Jag vill yrka bifall till förslaget i betänkandet och avslag framför allt på den moderata reservationen nr 10 som har fogats till betänkandet. Det är riktigt att Försvarsmakten har problem med ekonomin. Det är kanske inte heller så egendomligt att en omställning av den omfattning som försvaret nu går igenom ger upphov till vissa budgetproblem. Till viss del ska omställningsbidraget möta de problemen. Det bekymmersamma är dels att det inte är någon ny företeelse i Försvarsmakten, dels att det är en svårighet för den stora organisationen att i god tid analysera och styra upp och därmed i efterhand dra riktiga slutsatser. Det drar ofta ut på tiden. Därför är kanske de åtgärder som sätts in inte i varje stycke de som man helst skulle önska. Dock är läget inte fullt så desperat som den moderata reservationen andas. Där talas det om kaos och dråpslag, att det är destruktivt och att det är panikåtgärder - allt i det lite uppskruvade tonläge som präglar den moderata försvarsdebatten. I själva verket görs nu ett noggrant analysarbete i samarbete mellan Försvarsmakten och departementet. Riksrevisionsverket har lämnat en rapport som pekar på brister i Försvarsmaktens planering och styrning, synpunkter som Försvarsmakten delar. Ekonomistyrningsverket har i dagarna bidragit med en rapport som bekräftar Riksrevisionsverkets resultat och dessutom innehåller förslag om hur man rättar till just strukturproblemen. Om man inte tar itu med de här problemen nu i början av omställningen, när är i så fall rätt tidpunkt? Om det har Moderaterna ingen uppfattning. Däremot tycks man mena att det alltid är rätt, oavsett tidpunkt, att tillföra mera pengar. Är det någonting som liknar panikåtgärder så är det Moderaternas förslag. Nej, låt oss försöka se långsiktigt och hitta en helhetslösning, så kanske vi framöver kan slippa hastigt uppkomna ekonomiproblem. Det är möjligt att det vid en senare tidpunkt kan finnas anledning att göra en annan avvägning mellan anslagen inom utgiftsområdet, men den ska i så fall grundas just på analys och resonemang om långsiktighet och helhet. Om detta förhållningssätt är samtliga partier i försvarsutskottet utom Moderaterna överens med regeringen.
Fru talman! Jag noterar med glädje att vice ordföranden i försvarsutskottet medger att läget är desperat, om än inte fullt så desperat som beskrivs i den moderata reservationen. Från den utgångspunkten tycker jag man ska diskutera sakfrågan: Är de här konsekvenserna värda att ta, till priset av att flytta över 700 miljoner som ändå inte kommer att nyttjas under året på materielanslagen, delvis därför att Försvarets materielverk i nuvarande läge inte klarar av att skriva fram ärenden av den volymen? Jag har en första och viktig fråga till Tone Tingsgård, och den handlar om metodiken i de här besparingarna.

Eller är hon beredd att hålla med mig om att dessa åtgärder inte har någonting att göra med den verksamhet som ska bedrivas 2002, 2003 och 2004 utan bara är just likviditetsmässiga åtgärder som syftar till att komma i den ekonomiska kostymen i år? När det gäller de långsiktiga åtgärderna och det arbete som bedrivs för att klara av dem är Tone Tingsgård och jag helt överens. Vad vi inte är överens om är hur vi ska hantera den akuta ekonomiska situationen.
Fru talman! Jag tror att det är oerhört viktigt att i dag koncentrera sig på det långsiktiga arbetet. Det är det som regeringen har satt främst, vilket utskottsmajoriteten håller med om. Jag är medveten om att kanske inte alla åtgärder som vidtas på grund av att man har kort tid på sig är vad man skulle önska sig, men jag tror att man faktiskt måste betala det priset. Jag tror också att tidpunkten är väldigt väl vald. Det är någonting som bekräftas både av Riksrevisionsverket och av Ekonomistyrningsverket. På den punkten känner jag mig lite trygg. Jag tror att man kanske måste ta detta för att kunna komma till rätta med den långa serie av budgetöverskridanden som vi har sett inom Försvarsmakten. Det blir på något vis liksom alltid lite för sent. Om vi inte nu stannar upp och tar oss den tiden tror jag att vi kan hamna i samma situation igen och igen.
Fru talman! Jag vill rätta Tone Tingsgård vad gäller hennes utsaga om budgetöverskridande under en lång följd av år. Sanningen är ju, och detta var någonting jag tog reda på mycket nogsamt i samband med den diskussion vi hade om anslagsförordningen och den fulla tillämpningen av den, att Försvarsmakten under 90-talet endast vid ett tillfälle visat röda siffror i sitt årsbokslut. Det är alltså en relativt unik situation som årsredovisningen förra året visar, med ett så kraftigt underskott i driften. Jag noterar att jag inte fick svar på min fråga: Anser Tone Tingsgård att någon av de panikbesparingar som nu genomförs verkligen har positiva effekter för verksamheten under 2002, 2003 och 2004? Eller stämmer mitt resonemang att de snarast lägger ytterligare sten på bördan för den verksamhet som ska bedrivas under 2002-2004 och faktiskt försvårar och försenar den nödvändiga omställningen av det svenska försvaret?
Fru talman! Jag tror att jag nöjer mig med att konstatera, ungefär som Bengt Silfverstrand gjorde, att ÖB menar att det här är nödvändiga åtgärder för att komma till rätta med ekonomin. Min sakkunskap sträcker sig inte utöver hans. Jag litar på att detta är riktigt. Jag tror också att det är oerhört väsentligt att vi kommer till rätta med i första hand de långsiktiga problemen, i andra hand de kortsiktiga. Jag är heller inte riktigt säker på att vi har sett alla förslag som kan komma att genomföras. Det har ju ändrats lite grann från gång till annan, allteftersom man faktiskt analyserar parallellt med att man tänker sig att sätta in förslagen. Jag känner mig alltså fortfarande lite trygg om att det här kan bli ganska bra till slut.

Fru talman! Inom ramen för Riksgäldsspar finns två alternativ: års och månadsspar. Den totala nettoökningen för 2000 uppgick till nära 1 miljard. Regeringen skriver att en stor del av förra årets inflöde i Riksgäldsspar kom från konverteringar av förfallande riksgäldskonton, en sparform för hushåll som håller på att avvecklas. Men, fru talman, ökningen har också sin grund i den utökning av sortimentet som gjordes under förra året. Ett nytt placeringsalternativ i form av inlåningskonto inom årsspar med rörlig ränta och utan bestämd löptid lanserades under året - ett Riksgäldsspar utan tidsgräns. Bara under december månad placerades 180 miljoner i denna sparprodukt. Fru talman! Det är enligt vår uppfattning olämpligt att en statlig myndighet agerar på en konkurrensutsatt marknad för att attrahera inlåningsmedel från hushållen till en kontoliknande sparform som visar stora likheter med exempelvis vanlig bankinlåning. Vår uppfattning är att Riksgäldsspar bör avvecklas snarast möjligt. Därmed, fru talman, yrkar jag bifall till den reservation som vi har fogat till betänkandet.

Fru talman! Betänkandet FiU28 handlar om utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning Riksgäldskontoret har en mycket viktig uppgift i att sköta statens förvaltning och upplåning av statsskulden. Trots att statsskulden har minskat med 131 miljarder på fem år har vi fortfarande en statsskuld som uppgick till 1 281 miljarder vid årsskiftet 2000/01. Av betänkandet framgår att utskottet är enigt på alla punkter utom en. Man kan säga att det handlar om ungefär 0,1 % som vi inte är överens om. Det finns reservanter som vill att vi inte ska ha kvar Riksgäldsspar. Om man tittar på vad det omfattar av denna skuld på 1 281 miljarder kan man se att det rör sig om 8 miljarder som finns på de här kontona. Jag har med stort intresse lyssnat på debatten tidigare i dag om den kommunala verksamheten. Där har det från samma reservanter hävdats hur betydelsefullt det är att ha många alternativ att välja på i driftsformer osv. Men när det gäller sparande ska man tydligen inte kunna ha lika mycket. Då ska staten inte vara en aktör på denna marknad, utan den ska överlåtas åt bara de privata bankerna. Jag tycker att detta rör sig om en så liten del att det är rimligt att man har kvar Riksgäldsspar. Jag tycker t.o.m. att man kan utveckla det så att det kan få större volym. Det skulle kunna vara ett sätt för Riksgäldskontoret att uppfylla de krav som kontoret har på sig att förvalta statsskulden på bästa möjliga sätt. Med detta yrkar jag bifall till utskottets förslag i betänkandet och avslag på reservationen.
Fru talman! Jag tycker inte att det går att jämföra detta med det som har sagts tidigare av det skälet att det finns en existerande konkurrerande marknad. Därför behövs inte statens agerande i detta samtidigt. Även om det är en mycket liten del är det för oss viktigt att staten inte ger sig in i sådant som på minsta misstanke kan snedvrida en fungerande marknad. Det är anledningen till reservationen. I den kommunala verksamheten har man ännu inte öppnat upp för den marknaden. Det är det som är problemet. Det är därför vi vill ha mångfalden genom att staten drar sig tillbaka från det offentliga ansvaret för driften av dessa bitar.
Fru talman! Argumenten om att marknaden skulle snedvridas har jag bara hört från reservanterna. Det finns inga sådana propåer från några banker. De tycker inte att det är så stort att staten lånar nominellt och realt 8 miljarder via Riksgäldsspar. Vid en titt på sammanställningen går det att se hur det såg ut 1995/96. Då hade hushållen premieobligationer som uppgick till 60 miljarder kronor. Nu är det bara 50. Egentligen lånas en mindre andel av hushållen i dag än för fem år sedan.
Fru talman! Samtidigt är den totala procentuella upplåningen lika stor. Statsskulden har sjunkit men upplåningen från hushållen ligger generellt på en lika stor del. Där finns redan en marknad som kan hantera den lilla delen. Därför tycker vi att det är viktigt att staten håller sina fingrar från den existerande marknaden, hur liten procent det än är fråga om.
Fru talman! Efter att ha lyssnat på debatten under eftermiddagen går det att konstatera att det finns de som tycker att det är viktigt med valfrihet för barnomsorg, äldreomsorg och skola, men att det ska vara minskad valfrihet för var man ska kunna sätta in sina sparpengar.

Fru talman! EU:s konvention om utlämning innebär ändringar i den inom Europarådet år 1957 utarbetade konventionen. Förändringarna har vi i Miljöpartiet ansett vara så stora att vi har fogat reservationer till betänkandet, som jag härmed yrkar bifall till. Att lämna ut människor till andra EU-stater kan vara positivt med de begränsningar som står i konventionstexten, dvs. att en svensk medborgare ska ha vistats under två år i ett land och då ha begått brott i det landet. När den personen sedan åker hem ska den personen kunna utlämnas och ställas till svar. Det är rätt och riktigt när det gäller grova brott. Skillnaden mot tidigare konvention är att i den tidigare konventionen fanns ett förbud mot utlämning av svenska medborgare vid politiska brott. Det var helt annorlunda när det gällde utländska medborgare med hemvist i Sverige. De likställdes med svenska och nordiska medborgare. Nu görs en helt ny förändring, dvs. utlänningar med hemvist i Sverige räknas inte längre in i denna grupp. Det anmärkningsvärda är att i den konvention som lämnades in till utskottet saknades den bilaga där denna ändring stipuleras. Bilagan lämnades in i ett senare skede. Det är mycket anmärkningsvärt. Då framgår det också att det inte går att reservera sig mot detta, utan då måste hela konventionen avslås. Så är det ofta med EU-konventioner. Miljöpartiet tycker inte att det är ett bra system att det inte går att göra några ändringar. Regeringen skriver på en konvention i EU-sammanhang, sedan är det bara för oss i riksdagen att godkänna. Det blir ingen riktig debatt om delförslagen, och vi kan inte lägga fram viktiga ändringsförslag. Det är fråga om ett demokratiskt underskott - vilket vi har hävdat många gånger. Sverige upphör denna likabehandling. Likadant är det i fråga om politiska brott, där nu dessa människor kan lämnas ut. Betänkandetexten är lite motsägelsefull. Ordvändningen måste uppmärksammas: "Mellan EU:s medlemsstater finns det numera betydande likheter i fråga om staternas samhälls och rättssystem. Inom EU finns det också ett stort ömsesidigt förtroende. Därtill kommer att den brottslighet med politiska inslag som i dag begås inom EU är en i högsta grad gemensam angelägenhet. Det är därför självklart att EU:s medlemsstater inom ramen för det straffrättsliga samarbetet gemensamt skall försöka hindra och bekämpa terrorism och liknande handlingar, även då de har en politisk bakgrund." Men en mening längre ned står det följande: "Även fortsättningsvis bör det dock finnas ett förbud mot utlämning av svenska medborgare för politiska brott." Trots denna långa avsnittsförklaring ska det ändå vara ett förbud. Utlänningar med hemvist i Sverige - även om de har bott här väldigt länge men utan svenskt medborgarskap - är de potentiella terroristerna. Det är precis så texten kan utläsas. Det är detta, fru talman, vi i Miljöpartiet inte tycker är bra. Bilagan och bedömningen från 1957 års konvention skulle naturligtvis vara med. Vi anpassar oss nu till utlämningsförfarandet i Schengenlagstiftningen. Det är vad som står i Schengenavtalet, och det är det som har tillkommit i den nya bilagan, dvs. att utländska medborgare med hemvist i Sverige inte likställs. Där har vi redan förbundit oss, och det smygs in i en bilaga som vi inte har fått tillfälle att diskutera från början. Om det i Tyskland är fråga om ett straffvärde på ett år för ett brott för att en person ska kunna begäras utlämnad, behöver det i svensk lagstiftning bara vara fråga om ett straffvärde på ett halvår för motsvarande brott för att denna person ska lämnas ut. Alltså anpassar vi oss i Sverige till en annan straffskala. Det är nästan alltid våra straffskalor som får ge vika. Om det i Sverige hade varit fråga om ett år och i stället ett halvår för Tyskland hade det inte varit möjligt. Det hade blivit tvärtom. Jag behöver inte orda mer om detta. Jag tycker att vi skulle ha haft tillfälle att göra justeringar, att kunna ha en riktig debatt och få till bättre skrivningar i stället för att nu anta detta som det är. Jag beklagar detta, fru talman.

Fru talman! Det är en liten men tapper skara här i kväll. Resten av utskottsledamöterna befinner sig väl på och utanför fotbollsplanen på Djurgården där årets stora match går av stapeln. Må bästa lag vinna! Fru talman! Vi ska fortsätta att debattera Sveriges tillträde till 1996 års EU-konvention om utlämning. Det är ju ett komplement, som Kia Andreasson sade, till 1957 års utlämningskonvention och de två tilläggsprotokoll som hör till denna och som syftar till att underlätta utlämning inom EU. Fru talman! Jag vill först yrka bifall till förslaget i betänkandet och avslag på de reservationer som har fogats till detsamma. Förslaget innebär att utlämning inte ska vägras mellan medlemsstaterna enbart av skälet att den som begärs utlämnad är medborgare i den anmodade staten. Medlemsstaterna får emellertid reservera sig mot bestämmelsen och ställa upp särskilda villkor för att lämna ut egna medborgare, men utlämning ska kunna medges i större utsträckning än i dag. Straffnivån på de brott som ska kunna föranleda utlämning sänks från fängelse i mer än ett år till fängelse i sex månader. Det föreslås att utlämning av svenska medborgare till annan EU-stat ska vara möjlig under vissa restriktiva förutsättningar och villkor. Utlämning ska kunna ske om den som begärs utlämnad vid tiden för brottet sedan minst två år stadigvarande har vistats i den ansökande staten eller om det är fråga om ett mycket grovt brott. Som villkor för utlämning av en svensk medborgare ska huvudregeln gälla att han eller hon ska verkställa ett eventuellt straff här hemma i Sverige. I konventionen finns också bestämmelser om avsteg från det skydd som den s.k. specialitetsprincipen ger, dvs. att den som utlämnats endast får dömas för brott som har legat till grund för utlämningsbeslutet. I artikel 10 finns bestämmelser om att den som utlämnats även ska kunna dömas för brott som inte ligger till grund för utlämningsbeslutet, vilket är en förändring i jämförelse med 1957 års konvention. När det gäller utlämning för politiska brott måste man kanske först definiera vad politiska brott är. Någon internationellt vedertagen definition finns inte. I förarbetena till 1957 års utlämningslag skiljer man mellan absolut politiska brott och relativt politiska brott. Absolut politiska brott är brott som riktar sig mot staten, såsom högmålsbrott, uppror och spioneri, medan relativa politiska brott kan vara mord och stöld som har ett politiskt motiv.

Det var precis det som Kia Andreasson läste upp förut, men inte riktigt höll med om, vilket jag gör. Eftersom det inte finns några reservationsmöjligheter i denna del kan inte Miljöpartiets motion nr 19, yrkande 2 bifallas. Konsekvensen skulle innebära att Sverige inte kan tillträda konventionen då detta är en del av den politiska överenskommelsen. När det gäller brott som tangerar terrorism behandlas det i ett annat av justitieutskottets betänkanden, som vi avgör lite senare i dag. I konventionstexten föreslås också att utlämning inte får vägras på den grunden att brottet enligt svensk lag är preskriberat. Utskottet anser det rimligt att det är preskriptionstiden i den stat där brottet är förövat som ska vara avgörande för möjligheten att bevilja utlämning. Vad den anmodade statens lagstiftning innebär i detta avseende bör ha mindre betydelse. Jag yrkar därför avslag även på Miljöpartiets reservation nr 2. Propositionen och betänkandet innefattar också ett bilateralt avtal om utlämnande mellan Sverige och Kanada. Tillträdandet av den här konventionen kräver en del lagändringar. Utskottet har studerat dem och majoriteten tillstyrker. De ändringar som Lagrådet föreslog har regeringen följt, och de flesta remissinstanser tillstyrker. Betänkandet är därför väl förankrat. Till betänkandet har fogats två särskilda yttranden, ett från Miljöpartiet och ett från Vänsterpartiet. En del i dessa yttranden känner jag en viss sympati för, dock utan att tillstyrka. Det gäller den del där det har fattats en politisk överenskommelse i en fråga av stor vikt och riksdagen sedan ska behandla ärendet. Riksdagens handlingsmöjligheter är då mycket små. Om man inte ställer upp på den politiska överenskommelsen får man nämligen avstå från att tillträda den aktuella konventionen. Jag vet att man söker en lösning för en annan tingens ordning, och min förhoppning är att man snart ska finna en sådan. Fru talman! Med detta yrkar jag än en gång bifall till förslaget i betänkandet och avslag på reservationerna.
Fru talman! Vad är det som har hänt i Sveriges sätt att diskutera när man lägger undan det man tidigare hävdat, och säger att icke nordiska personer med hemvist i Sverige - alltså stadigvarande bosatta här sedan många år tillbaka - nu ska totalt skiljas från att vara svenska medborgare och kunna utlämnas på ett annorlunda sätt? Tidigare har man ju haft en annan tingens ordning. Varför kan man i ett penndrag utan diskussion ändra på det? Vad är Märta Johanssons analys av denna förändring?
Fru talman! Jag antar att det delvis ingår i den politiska överenskommelsen. Vi har det i Schengenavtalet - som Kia Andreasson själv anförde förut - som vi redan har tagit. Vi ska ju inte ha olika bestämmelser.

Fru talman! Jag ska försöka fatta mig väldigt kort. Det här är en konvention som bygger mycket på förändringarna kring Schengen och EU-samarbetet. Vi ser också att öppnare och öppnare gränser också skapar en mer gränsöverskridande brottslighet. Vi ser att rörligheten bland människor, att man kan bosätta sig och arbeta på olika ställen runtomkring i EU, givetvis också skapar problem när det gäller brottsbekämpning. Det här är ett försök att ta ett steg framåt för att också kunna förbättra brottsbekämpningen genom att kunna beivra grova brott som begås, oavsett om de begås av svenskar eller andra. Den stora förändringen i det här betänkandet är att Sverige nu går med på att lämna ut svenska medborgare, med restriktioner, med vissa förbehåll, som det har sagts tidigare, att man ska ha bott stadigvarande i landet i två år eller att det ska vara ett så grovt brott att minst fyra år finns med i straffskalan. I den här konventionen har det skett stora förändringar, som tidigare har sagts. Mycket är i en positiv riktning, men det finns också förändringar som är i en negativ riktning, som Miljöpartiet har tagit upp i sina reservationer. Att Vänsterpartiet har valt att inte reservera sig i de här frågorna beror på att det är fullständigt meningslöst att reservera sig, fru talman. Det här är överenskommelser som redan har gjorts. Det är en politisk överenskommelse. Konventionen finns. Det finns inga reservationsmöjligheter för Sverige att använda sig av. Därför blir det omöjligt att Sveriges riksdag begär att regeringen ska använda sig av reservationsmöjligheter, som de facto inte existerar. Det är det här som vi vänsterpartister har tagit upp i vårt särskilda yttrande. Detta konventionsarbete pågår hela tiden, blir större och större och sker på fler och fler områden, framför allt inom Justitiedepartementets område. Det här arbetet pågår. Det görs politiska kompromisser, som man gör i alla förhandlingar. Men det har inte funnits en politisk debatt och diskussion här i Sverige och i Sveriges riksdag innan de här överenskommelserna görs. När vi de facto sedan formellt ska behandla det här i Sveriges riksdag har vi inga möjligheter förutom att avslå hela konventionen. Som jag inledningsvis sade, ser vi i Vänsterpartiet väldigt många positiva effekter med den här konventionen. Därför är vi heller inte beredda att avslå konventionen. Det här innebär att riksdagens lagstiftande makt egentligen i praktiken inte existerar i den här typen av ärenden. Det ser vi som en stor brist. Det är mycket glädjande att Socialdemokraterna säger att det här är ett stort problem och att man känner sympati med tanken att vi måste göra någonting åt det. Jag hoppas att vi då kommer att hitta en ordning där alla politiska partier och även medborgarna får en möjlighet att diskutera de här mycket viktiga frågorna innan det har gjorts ett politiskt ställningstagande. Med det här, fru talman, vill jag yrka bifall till förslaget i justitieutskottets betänkande men ändå lyfta fram vårt särskilda yttrande i den här debatten.

Fru talman! Det har blivit något av en tradition att någon gång om året få debattera domstolsväsendet och förändringar inom det med anledning av regeringens skrivelse. Nu har ödet fallit så att denna underbara ljusa försommarkväll, då Stockholm flödar i den sol som vi har längtat efter, har det ankommit på oss att här inne i kammaren fullfölja den traditionen att diskutera domstolsväsendets organisation. Jag har också förstått av fru talmannen före middagsuppehållet - och jag förmodar att det är samma ambition som finns nu - att vi ska hålla oss något korta. Man kan säga att det inte bara är i denna kammare som vi brukar diskutera detta och som det diskuteras mycket om domstolsväsendets förändringar. Följer vi dagspressen och klipp från den konstaterar vi att det är väldigt många av kammarens värderade ledamöter runtomkring ute i landet som i sina lokaltidningar och annat engagerat sig hårt för de mindre tingsrätterna. Jag hoppas att det engagemang som har visats nu under senare år i hemmapressen också ska avsätta resultat i morgondagens omröstning. De här debatterna brukar vara tämligen förutsägbara. De följer tämligen inkörda hjulspår, eller banor, om man får uttrycka det så, fru talman. Majoriteten, företrädd av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, brukar i stort sett gilla merparten av vad regeringen föreslår - de instämmer i nästan allt - och dessutom uppskattar de vad Domstolsverket gör. Oppositionen brukar kritiskt ifrågasätta en del av detta men brukar få föga gehör för sina ståndpunkter i denna kammare. Vårt arbete brukar dock uppskattas inom domstolsväsendet, och det kan kännas som någon tröst. Jag kan konstatera att fokus har något förskjutits i det reformarbete som vi alla kan vara överens om, fru talman, är viktigt inom domstolsväsendet. Det är ett reformarbete som siktar på att få ett högt kvalificerat domstolsväsende, med förmågan att rekrytera de allra duktigaste juristerna till sig och även behålla dem, till gagn för en oväldig rättskipning av hög klass. Om detta tror jag att det råder mycket stor enighet, och de principerna kan vi alla ställa oss bakom. Däremot kan man också konstatera att fokus har förskjutits från ett ganska ensidigt besparingsbeting för ett antal år sedan, som var föga genomtänkt. Med all sannolikhet hade det lett till, om de besparingarna hade genomförts, att en stor del av våra tingsrätter - kanske hälften av dem - hade upphört att existera, med de uppenbara problem det hade inneburit både från ett medborgarperspektiv och från ett rättssäkerhetsperspektiv. Därför är det glädjande, fru talman, att den debatten har hyfsats. Vi har blivit mer ense om vissa principer. Det tycker jag är bra. Min poäng när vi såg regeringens skrivelse för drygt en månad sedan var att det fanns inslag som vi tyckte borde kunna ge underlag för ett mer samfällt agerande. Enligt denna skrivelse kan man i stort sett uppdela landets tingsrätter i fyra kategorier. En kategori är några tingsrätter där man har genomfört förändringar enligt det här reformarbetet. Sedan har vi en annan, större kategori där man har beslutat om förändringar. En tredje kategori består av en ännu större grupp där man har planerat förändringar men ännu inte fattat beslut. Så är det den fjärde gruppen, där man har blickarna riktade på ett stort antal tingsrätter där man tänker fortsätta reformarbetet. Det finns i och för sig också en grupp som inte är nämnd, men man kan ana att Domstolsverket har sina ögon riktade mot även denna grupp tingsrätter för att slå ihop en del och låta en del försvinna. Det finns en nyhet i den här skrivelsen, som jag sade. Jag är tveksam om det är Domstolsverket som har tagit initiativet; det är möjligt att det görs ett skickligt och flyhänt lobbyarbete bland ledamöterna i denna kammare tillhörande regeringspartiet, och då är de bara att gratulera. Regeringen vill sent omsider ha någon form av utvärdering av de delar av reformarbetet som har genomförts. Det är en ganska vettig inställning att det finns skäl att fundera över detta: Blir det som vi har tänkt oss när vi reformerar domstolsväsendet? Kommer farhågorna på skam? Plockar vi hem de vinster på olika sätt med olika kvaliteter som vi ändå tror? Det gäller då dem som tillhör majoriteten. Där tänkte vi då från oppositionens sida att här kanske vi hade kunnat samlas kring någonting och sagt så här: Låt oss nu sätta stopp för det vidare reformarbetet ett slag! Det som är genomfört är genomfört. De beslut som har fattats har fattats. De får värka ut, i förändringen. Men de som bara är planerade, inte beslutade, och de som ligger ännu längre fram i tiden skulle vi vänta med. Vi skulle bejaka utredningen. Vi från oppositionspartierna förutsätter att det blir en allsidig utredning skild från Domstolsverket. Eftersom Domstolsverket till stora delar har varit aktör i reformarbetet ska verket inte utvärdera externt det som har gjorts internt. Vi hade trott att det skulle vara en rimlig plattform att kunna enas kring. Det kan vara intressant att höra vad regeringspartiernas företrädare säger. Fru talman! Vi är djupt besvikna från Moderata samlingspartiet, Kristdemokraterna, Folkpartiet och Centerpartiet att det inte har gått att enas. Jag vill gärna fråga Ann-Marie Fagerström om hon inte tycker att det hade haft ett betydande värde att vi samfällt, över partigränserna, hade kunnat sluta upp när det gäller något så viktigt som reformeringen av vår domstolsorganisation och dess förstainstans. Vi hade kunnat spela en aktiv roll genom riksdagens agerande. En paus i reformarbetet, med en utvärdering innan, hade skapat en större legitimitet i det framtida reformarbetet, som säkert måste komma till stånd, än vi kan uppnå om vi fortsätter med reformarbetet nu. Finns det inte tillräckligt underlag för att en allsidig utredning ska komma till stånd? Om man väljer att genomföra ett antal reformer kommer det att dröja ganska länge innan man kan vinna praktiska erfarenheter av det förändringsarbetet. Fru talman! Jag skulle vilja efterlysa en tidsplan för utvärderingen. Det är sagt att man ska starta under hösten 2001. Man är öppen för att utvärderingen kan ha parlamentariska inslag. Visserligen förs en polemik. Man säger att man inte vill ta ställning till Domstolsverkets medverkan. Det kunde vara intressant att få klarlagt om majoriteten tycker att det vore rimligt att Domstolsverket hölls vid sidan om ett sådant arbete. Man väljer att fortsätta genomföra planerade beslut. Ytterligare ett stort antal tingsrätter ska läggas ned. Det innebär i klartext att ett antal tingsrätter kommer att försvinna, som eljest kunde haft en möjlighet att vara kvar på sikt. Ert förslag påverkar exempelvis tingsrätterna i Härnösand, Sollefteå, Örnsköldsvik, Eslöv, Lund, Landskrona, Boden, Luleå, Piteå. Där kunde man ha fortsatt att fundera, i avvaktan på erfarenheterna efter utvärderingen. Nu vill ni låta ett antal av dem försvinna. Ni tar ingen hänsyn till det resultat en framtida utvärdering skulle ge vid handen. Ert förslag gäller också ett stort sjok med tingsrätter i Värmland, i Kalmar län, Jämtlands län, Gävleborgs län och ett antal i Västsverige. Förslaget är något oklart, om man uttrycker sig försiktigt. Det sägs att ingenting ska hända med några av dem förrän utvärderingen är klar. Det gäller framför allt tingsrätterna i Västsverige. För några andra är man mer svävande. För säkerhets skull säger man att man ska vänta, såvida inte omständigheterna kräver att man måste fatta beslut. Jag vill fråga Ann-Marie Fagerström vilka omständigheter som kan inträffa som kräver att man fattar beslut om dessa tingsrätter innan man har avvaktat utvärderingen. Är det att någon lagman går i pension? Då måste man göra någonting. Då tål man inte att vänta på en utvärdering. Då är det viktigare att snabbt fatta beslut. Är det några andra omständigheter? Lagmän kan också dö. Är det den typen av skäl det handlar om? Man vill i stort sett fortsätta ad hocreformeringen av domstolsväsendet. Fru talman! Jag kunde utveckla detta mycket mer, men jag förstår av klockan och även av andra skäl att jag ska försöka landa på ett par andra punkter. Sammanfattningsvis är det beklagligt att vi inte är överens över partigränserna. Vi är ju överens om att någon form av utvärdering är önskvärd och bra. Det hade varit en styrka om vi hade kunnat vara överens i stället för att gå i polemik. Om Ann-Marie Fagerström skulle komma på bättre tankar - jag är inte överraskad om hon inte har gjort det - kan det bli lite av en aha-upplevelse denna ljusa sommarkväll, med neddragna gardiner och dämpad belysning i kammaren. Så ett par avslutande synpunkter. Det är ett välkänt faktum att Moderata samlingspartiet vid ett antal tillfällen mycket tydligt har markerat vikten av ett självständigt domstolsväsende. I ett särskilt yttrande pekar vi på domstolarnas unika roll i en demokratisk rättsstat, inte minst konstitutionellt. Vi tycker att den synen skulle återspeglas i riksdagens ärendebehandling, nämligen att de frågorna skulle flyttas över från justitieutskottet till konstitutionsutskottet. Det finns anledning att fundera över domstolsadministrationens roll och placering, mot bakgrund av vår syn på ett fristående domstolsväsende. Det är ingen tvekan om att det finns anledning att se över den. En tänkbar förebild för en reformering skulle kunna vara den danska modellen, med domstolsstyrelser som sorterar direkt under riksdagen. Det innebär att regeringen får en något svagare position och att riksdagen stärker sin. Jag är övertygad om att det skulle skapa ytterligare legitimitet i ett framtida reformarbete. Fru talman! Det är ett välkänt faktum att de allmänna domstolarna och förvaltningsdomstolarna enligt vårt synsätt bör smälta samman. Allt detta mynnar ut i att jag ber att få yrka bifall till reservation nr 3. Med tanke på tiden nöjer jag mig med det. Jag står självfallet bakom andra reservationer där moderata undertecknare finns noterade.

Fru talman! Märta Johansson sade tidigare att årets viktigaste match spelas i kväll. Det kanske är med lite avundsjuka man tänker på dem som är ute i solen. Måhända någon av aktörerna i matchen hade spelat i en viktigare division här i kammaren i kväll. Fru talman! Inledningsvis vill jag yrka bifall till reservation 1. För övrigt står vi bakom alla våra reservationer. Regeringen genomför just nu ett reformarbete vad gäller rättsväsendet runtom i vårt land. Men man kan fråga sig om Regeringskansliet och regeringspartierna verkligen har fått till ordalydelsen rätt. "samhällelig förändring som är avsedd att leda till förbättring". Hur jag än försöker, fru talman, fattar jag inte hur den fortsatta massnedläggningen av domstolar i Sverige kan sägas vara en förbättring. Om regeringens s.k. reformarbete får fortsätta så innebär det att vi förlorar ytterligare tio tingsrätter under 2001 och 2002 och att fem ska omorganiseras. Enligt kristdemokraternas uppfattning är regeringens politik på området snarare en deformeringspolitik. Deformering betyder "ofördelaktig utveckling", vilket är ett ganska milt uttryck för vad som pågår med våra tingsrätter just nu. Tiderna - och de officiella skälen - har förändrats, men regeringens reformeringssträvanden och nedläggningspolitik består. Tidigare motiverade regeringen nedläggningarna ekonomiskt. Numera åberopas kvalitetsmässiga skäl. Ingen har egentligen kunnat påvisa att de mindre domstolarnas verksamhet håller sämre kvalitet än de större. Det är en villfarelse att den marginella ökning som sker av antalet domare vid en sammanslagning medför att man kan uppnå en högre grad av specialisering i den allmänna tingsrätten. Vad som däremot står absolut klart är att det lokala rättslivet i stor utsträckning försvinner med dessa nedläggningar. Är detta förbättringar? Nej, den lokala tingsrätten utgör en viktig del i ortens självbild, är en källa till stolthet och synnerligen viktig för att bevara förtroendet för rättsväsendet. Vid en nedläggning av tingsrätterna riskerar även orterna att utarmas på kompetens och utvecklingskraft. Ett levande tingshus påminner invånarna om rättssamhällets närvaro. En nedlagd tingsrätt innebär att poliser, åklagare och advokater försvinner från orten - rättssamhället berövas förutsättningar att fungera. Utredningens förslag till beslut att det endast ska finnas en tingsrätt i Värmland och en tingsrätt i Jämtland, och om jag inte tar alldeles fel så småningom också endast en tingsrätt i Gävleborgs län, anser jag vara oacceptabelt. Vi kan bara konstatera att det utan tvekan är en centralistisk vind som har blåst genom svenskt rättsväsende de senaste åren. Modellen har varit en central administration med lokal verksamhet. Den ideologin har drabbat också kronofogdemyndigheterna, åklagarna och polisen. Ingenstans har egentligen modellen lyckats till hundra procent. Däremot har konsekvenserna av regeringens kortsiktiga politik fört med sig många och stora problem. Vi kristdemokrater utesluter inte en förändring av tingsrättsorganisationen. Vi är beredda att möta de krav som samhällsutvecklingen medför. Men en förändring kan inte göras utan att hänsyn tas till helhetsperspektivet. Kristdemokratiska mål med en ny domstolsorganisation är ett livaktigt, kompetent och lokalt förankrat rättsliv. Om någonsin regionala aspekter har någon betydelse gäller väl det rättsväsendet och dess befintlighet över hela landet. Vi är mycket oroade över detta. Risken är stor att det så småningom endast blir en tingsrätt i varje län. Det var egentligen vad Domstolskommittén var ute efter. Då blev det dock omöjligt att förankra nedläggningsplanerna politiskt, och kommitténs arbete stoppades. Men efter det har regeringen använt Domstolsverket som ett verktyg och strypt de mindre tingsrätternas verksamhet genom att plocka ifrån dem resurser. I utskottstexten kan vi läsa att en av utgångspunkterna vid den s.k. reformeringen av tingsrättsorganisationen är att de allra flesta medborgarna ska ha rimligt avstånd till en tingsrätt. Jag vet inte vad majoriteten menar när den säger närhet. Jag hävdar att den här sammanslagningen definitivt inte är genomtänkt glesbygdspolitik om man tittar på avstånden i glesbygdsområdena. Det blir oerhört långa avstånd till närmaste domstol om förslagen får gehör. När man läser betänkandetexten ser man att majoriteten också säger så här, och lyssna noga nu: "Den geografiska närheten till domstolen och domstolens lokala förankring i allmänhet måste enligt utskottets mening få väga tungt. - Inte i något fall har lösningen blivit vad som skulle kunna kallas en länstingsrätt; det finns inte heller något som tyder på att de kommande förändringarna skulle leda till en så stark koncentration av den dömande verksamheten." Vad menar ni egentligen med detta? Kan ni förklara för mig vad reformeringsplanerna med en tingsrätt för Jämtland kallas, som ändå klart framgår av utredningens förslag, eller vad utredningens förslag med en tingsrätt för Värmland kallas? Kan Ann-Marie Fagerström i denna debatt garantera att det som utskottstexten här säger kommer att hålla och att det inte kommer att bli bara en tingsrätt i varje län? Att vilja tala om närhet i det här sammanhanget känns nästan oförskämt. Ta t.ex. Jämtlands län. Där kommer länsborna om det blir en tingsrätt att få 25 Jag frågade justitieministern i en interpellationsdebatt om regeringen hade beräknat de ökade kostnader som inträder då det enbart finns en tingsrätt i länet. Jag fick inget svar, men kanske Ann-Marie Fagerström kan svara på den frågan här i kväll. Hur ska resor för den tilltalade, vittnen, vittnesstöd, advokater, åklagare, domare och nämndemän bekostas? Finns det några beräkningar på hur stora dessa kostnader kommer att bli? Det gäller övernattningar på hotell, traktamenten, förlorad arbetsinkomst etc. Hur ska man över huvud taget kunna motivera exempelvis vittnen eller nämndemän att vilja ställa upp med så långa resor och nästan självklart övernattning för att kunna klara av förhandlingarna? När man läser Domstolsverkets budgetunderlag för 2002-2004 kan man börja undra hur stor insikten är. Vet de som sitter och beslutar om nedläggningarna hur det ser ut i stora delar av Sverige och i glesbygdsområdena? I Domstolsverkets budgetunderlag står det att man t.o.m. tror att sammanslagningen av tingsrätter möjliggör minskade kostnader för resandet. Delar Ann-Marie Fagerström Domstolsverkets uppfattningen i den frågan? Regeringens målsättning är alltså att större domkretsar skapas. I utskottstexten säger majoriteten att man arbetar utifrån ett antal olika modeller, bl.a. att domstolen har s.k. tingsställe vid en eller flera orter. Jag skulle då vilja fråga majoriteten: Hur ska säkerheten fastställas vid dessa s.k. tingsställen? Låt mig referera Riksåklagaren från en artikel i Expressen den 23 februari: Säkerheten vid många domstolar är dålig, särskilt på orter där det inte finns någon egentlig tingsrätt utan bara lokaler som används av domsagans tingsrätt. Hur går den s.k. modellen som majoriteten nu beslutar om med s.k. tingsställen ihop med de övriga reformer som vi bara för någon månad har beslutat om när det gäller att öka säkerheten i domstolarna? Gäller inte det för glesbygdsbor utan tingsrätt? I en debatt med justitieministern om domstolarnas framtid sade justitieministern att tanken bakom sammanslagningarna av tingsrätterna är att det ska bli bättre och effektivare för medborgarna. Jag ställde då frågan till honom varför det måste gå så fort och varför man inte kan ta det lite lugnare och låta utvärderingen få säga sitt innan man fortsätter nedläggningarna. Då svarade justitieministern att det värsta för dem som har en negativ inställning är ovissheten. Därför bör det hela inte vara för utdraget. Ja, det låter ju vänligt. Det gör så ont med nedläggningarna att det är bättre att det går fort. En sådan inställning skulle kunna vara försvarbar om man talade om barnafödande men inte om man talar om nedläggning av tingsrätterna. Vi kristdemokrater anser att detta är en oansvarig politik som kommer att få konsekvenser. Ministern sade också i den nämnda interpellationsdebatten: "att man ska var ödmjuk inför det här och inte vara alltför tvärsäker på att det blir bättre eller att det blir sämre." Vi kristdemokrater menar att man inte gör så snabba förändringar med så oerhörda konsekvenser om man inte är säker på att det blir bättre. Därför kräver vi tillsammans med de övriga borgerliga partierna att en utvärdering av förändringarna av tingsrättsorganisationen ska ske omgående. I avvaktan på denna utvärdering ska inte nya beslut fattas. Här har riksdagens alla ledamöter utifrån landet en stor chans att visa sina väljare att de menar allvar när de har sagt att de ska kämpa med näbbar och klor för sin lokala tingsrätt. Ja, det är inte bara borgerliga företrädare som har uttalat sig så utan även socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister. Så fega inte nu, utan var tuffa och visa att det låg något bakom alla fagra löften som ni har gett i tidningsartiklar och i radiointervjuer! Rösta med oss för reservation 3 under punkt 4. Låt oss åtminstone få en utvärdering innan nedläggningarna fortskrider. Fru talman! Jag är djupt besviken efter alla dessa års arbete och kamp för de mindre tingsrätterna. Jag är besviken över att regeringen med hjälp av stödpartierna så lättvindigt, ogenomtänkt och hänsynslöst drivit på en enligt kristdemokraternas tycke förhastad reform som kommer att få konsekvenser som förmodligen ingen av oss i dag kan beräkna kostnaderna av. Visst har liknande misstag gjorts tidigare, och frågan är väl om vi någonsin lär oss av historien. Jag beklagar denna s.k. reform för medborgarnas skull. Medborgarna har inte fått en chans att ha något inflytande i denna fråga.

Fru talman! Landets medborgare har rätt att kräva att domstolsväsendet är organiserat så att det kan avgöra mål och ärenden snabbt och rättsenligt och att det dessutom är lättillgängligt. Detta är kärnan i det s.k. medborgarperspektivet på domstolsväsendet. Detta perspektiv är det som måste vara det vägledande och yttersta perspektivet för alla reformer inom domstolsväsendet. Reformer behövs! Vi behöver en domstolsorganisation i tiden. Det är viktigt att moderniseringen inom domstolsväsendet fortsätter och ständigt utvärderas, och att man förändrar arbetsmetoder och regler för att göra arbetet så effektivt som möjligt. Centerpartiet är medvetet om domarnas oberoende och fristående ställning och respekterar denna. Men vi måste ha en hög effektivitet och en god kvalitet inom domstolarnas arbete. Även domstolarnas del i vårdkedjan måste vara snabb, rättsenlig och lättillgänglig. Detta är ett arbete som ständigt måste pågå och som ska beslutas om inom verksamheten. Men vad gäller indelning i domkretsar och förändringar inom dessa så hävdar vi från Centerpartiet att det är en fråga för Sveriges högsta beslutande organ - riksdagen. Detta handlar om ett av de viktigaste demokratiska besluten eftersom domstolarna är ryggraden i vår demokrati. Det kräver en bred politisk förankring i riksdagen och det bör regleras i lag. Detta bidrar i sin tur även till ett ökat skydd för de enskilda domstolarnas självständighet. Fru talman! Centerpartiet har vid flera tillfällen efterlyst en kostnadsanalys i arbetet med omorganisationen av tingsrätterna. Det har varit frågestunder, interpellationer osv. Vi har fått besked om att organisationsförändringarna inte är avhängiga besparingarna. Man kan läsa en skrivelse som vi fick från Sveriges Domareförbund under våren. Man skriver: "Av verket tillsatta utvecklingsgrupper har med hjälp av en stark budgetstyrning tillåtits kraftigt påverka hur domstolarna organiserar sin dömande verksamhet och i förlängningen också hur många domstolar som skall finnas i riket." Sveriges Domareförbund bör ju känna till verksamheten väl. Från Centerpartiets sida har vi också frågat efter kvalitetsanalys, men det har jag inte fått något svar på. Är kvaliteten sämre på de mindre tingsrätterna än på de större? Men det finns belägg för hur balanserna ser ut, och situationen ser faktiskt bättre ut på de mindre tingsrätterna än på de större. Vi vet också att antalet inställda mål är större på de stora tingsrätterna. Det är ett viktigt mätinstrument. Det har sagts att kompetensen är en av orsakerna till centraliseringen. Vid tillsättningen av lagmän har det befunnits att det har varit betydligt fler ansökningar till tjänsterna vid de mindre tingsrätterna än vid de större. Detta tycker jag också är en sak som talar för att det råder en bra situation på de mindre tingsrätterna. Jag är väl införstådd med att det behövs en ständig påfyllning av kompetens även inom domstolsväsendet. Det gäller på både det juridiska och det sociala området. Signaler har nått mig om att arbetsmiljön är så ansträngd på vissa ställen av att man försöker hålla näsan över vattnet att varken verksamhetsplaner eller utbildning ryms i verksamheten. Detta kom från de större tingsrätterna. Fru talman! Från Centerpartiets sida tycker vi att det är viktigt att iaktta försiktighetsprincipen. Hushållning med resurser är inte heller helt fel. Det är lätt att med ett enda klubbslag rasera en verksamhet. Men att bygga upp och få kittet att hålla ihop verksamheten till en helhet - det är kostsamt, inte minst vad gäller personalen. Det finns otaliga exempel ute i verksamheten som vidimerar detta. Vi i Centerpartiet anser att tillgängligheten och närheten är en mycket viktig faktor inom rättsväsendet i motsats till vad majoriteten tycker, som driver denna centraliseringsprocess. Medborgarperspektivet har inte fått tillräckligt utrymme i regeringens övervägande. De förändringar som är genomförda visar att känslan och respekten för domstolen har förändrats. Domstolen blir något mer anonymt. Jag kan ta ett exempel från min egen hembygd, där man nu håller på att lägga ned Klippans tingsrätt. Man ska komma in till stora Helsingborg. Där känner man inte detta med att komma till tingsrätten på samma sätt. Man har inte samma respekt för domstolen. Vi kan se hur oöverlagt det hela har varit. Det finns inga lokaler. Nu måste man helt plötsligt snabbt se till att bygga nya lokaler trots att det finns lokaler vid Klippans tingsrätt. Men det ska väl bli någonting annat av dem. Det är alltså en väldigt dålig planering och en dålig helhetssyn. Man kan också nämna sådana praktiska exempel som drabbar medborgarna när de kommer in till storstaden - om vi nu tar mitt eget område, Helsingborg. Det är jättesvårt att få parkering, det är jättesvårt att ta sig dit och det är dyrt. Vem får betala? Jo, det är medborgaren som får betala. På samma sätt tar det längre tid att resa, man måste ha längre ledighet från arbetet osv. Detta drabbar den enskilde, och man kan inte säga att det ökar tillgängligheten. Nu föreslår man här på samma sätt att Eslövs tingsrätt ska förläggas till Lund. Tingsrätten ligger inklämd mitt i city. Man får ordna nya lokaler någon annanstans, för det går inte att tränga in mer verksamhet. Alla som har varit och besökt Lund vet vilka svårigheter det är att komma in i denna stad, i alla fall om man kommer med bil. Jag vill lyfta fram en annan sak när det gäller lätttillgängligheten. Det gäller ett påpekande som kom från kvinnojourernas verksamhet. Man påtalar vikten av att bibehålla en decentraliserad tingsrättsorganisation. Kvinnorna säger att det är viktigt att komma till en tingsrätt där de känner igen sig, där de känner förtroende och där de känner både nämndemän och personal. Det känns tryggt att komma dit, och vi vet ju att det handlar om svåra situationer. Fru talman! Jag har uppfattat samverkan och samarbete mellan myndigheter inom rättsväsendet som ett prioriterat område. Trots det driver regeringen igenom ett förslag som går tvärtemot detta. Jag tar återigen exemplet från Skåne. Landskronas tingsrätt föreslås ett samarbete med Lund, trots att den i övriga rättsinstanssammanhang tillhör Helsingborgsområdet. Då går man ju precis tvärtemot det man säger att man prioriterar - att det ska vara samverkan och att man ska samma geografiska område. Det måste ligga någon annan hund begraven i detta ställningstagande. Vi har frågat efter utvärdering. Den signalen har landat. Nu föreslår regeringen en utvärdering, men vi från den samlade borgerligheten tycker att det ska vara en utomstående oberoende utvärdering. Det ska inte vara Domstolsverket som ska göra den. Domstolsverket har ju varit inblandat i allt från direktivens början till genomförandet. Nej, vi anser att det behöver vara någon med andra glasögon. Denna utvärdering bör göras nu, innan fler omorganisationer kommer till stånd, för att dra lärdom av de erfarenheter som gjorts. Det står i betänkandet att utskottsmajoriteten förutsätter att det blir en utvärdering med parlamentariskt inslag - och det är ju ett steg i rätt riktning. Men för övrigt verkar det som att man biter sig fast vid just Domstolsverket och vill att det är verket som ska fortsätta. Anders Högmark räknade här upp dem som var genomförda, beslutade, planerade och icke rörda. Det finns faktiskt inte mycket kvar. Jag vill upprepa detta med försiktighetsprincipen. Det är lätt att rasa, men det är svårt att bygga upp. Jag vill verkligen vädja till riksdagsledamöterna att betänka möjligheten att göra en utvärdering nu och avvakta vidare förändringar. Då kan vi verkligen ha nytta av det utvärderingsmaterial som kommer fram. Med tanke på domstolarnas självständiga ställning är det viktigt att balansera Domstolsverkets serviceroll. Centerpartiet vill ha en utredning som får till uppgift att undersöka möjligheten att lägga ned Domstolsverket och genomföra en decentralisering av verksamheten ut till domstolarna. Anledningen är just domstolarnas självständighet. Det är ganska intressant att läsa vidare i den skrivelse som kom från Sveriges domarförbund. Där menar man att det är dags att göra en granskning och en översyn av verkets uppgifter, ställning och styrning. Därför bör en grundlig genomgång också göras av vad våra internationella åtaganden kräver av oss när det gäller domstolarnas och domarnas konstitutionella ställning och vad som krävs av regering och riksdag för att garantera denna ställning. Jag tycker att en sådan skrivelse från Sveriges domarförbund har en viss tyngd. Det är viktigt att vi lyssnar på dem. Fru talman! Naturligtvis står jag bakom alla Centerpartiets reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservation nr 2.

Fru talman! I dag behandlar vi den skrivelse som regeringen överlämnade till riksdagen i mars angående reformeringen av domstolsväsendet, information och uppföljning av handlingsplanen. I skrivelsen redogör regeringen för några pågående utredningar som berör domstolarna samt processuella förändringar som planeras eller som nyligen beslutats. Vidare redogör regeringen i skrivelsen för genomförda, beslutade och planerade förändringar av tingsrättsorganisationen samtidigt som en utvärdering aviseras. Redan i april 2000 överlämnade dåvarande justitieministern regeringens skrivelse Reformering av domstolsväsendet - en handlingsplan till riksdagen. Efter det har det varit en del turer omkring det pågående reformarbetet. En del förändringar har redan hunnit verkställas. Andra är beslutade men ej genomförda. Av detta betänkande framgår det att det finns en del påtänkta förslag till förändringar. Det vi socialdemokrater har märkt är att man ute i domstolarna i stort sett har bemött de förändringar som har skett positivt. Förändringarna har varit nödvändiga för vi ska uppnå ett kvalitativt och attraktivt domstolsväsende. Inte minst viktigt är det att våra domstolar blir attraktiva och att det ges möjlighet till en bra utveckling för all personal som arbetar inom myndigheten. En väl fungerande beredningsorganisation är ett måste om vi ska lyckas renodla domarnas roll. Här spelar domstolssekreterarna en viktig roll. Det blir nödvändigt att kvalitativt höja statusen för denna kategori och ge ett utökat ansvar med mer ansvarsfulla arbetsuppgifter. Av särskild betydelse är det att vi får kompetenta domare till våra domstolar. De måste ges tillfälle att döma på ett kvalitativt och självständigt sätt. Det är ett måste att skapa en organisation som ger utrymme för kompetenshöjning. Om detta ska bli verklighet får inte våra domstolar vara så små att de blir sårbara vid tillfälliga eller långvariga personalbrister. Det kan gälla vid sjukdom, föräldraledighet likväl som när någon har behov av kompetensutveckling. Redan i förra årets handlingsplan beskrev regeringen tydligt de allmänna principer som borde bilda utgångspunkt vid reformeringen av domstolsväsendet. Dessa utgångspunkter ställde sig riksdagen bakom likväl som regeringens tankar i fråga om de organisatoriska lösningarna. Regeringen har gjort flera förändringar av domkretsindelningen, och ett antal tingsrätter har lagts samman. I bl.a. Skåne, Blekinge, Östergötland, Västmanland och Västernorrland finns nu förslag eller beslut om tingsrätter med två eller flera kansliorter i en gemensam domkrets. Flera fasta tingsställen har inrättats. Medborgarna ställer högre och berättigade krav på snabbhet, god service, ett gott bemötande och effektivitet i verksamheten. Sveriges inträde i EU, näringslivets och privatlivets ökade internationalisering och teknikutveckling är några faktorer som innebär helt nya krav på våra domare och domstolar. De mål som handläggs i våra domstolar blir mer omfattande och mer komplicerade. Dessa krav måste kunna mötas med bibehållna höga krav på rättssäkerhet. Fru talman! Ingen torde undgå att förstå att alltför små enheter kommer att vara ett hinder för utvecklingen inom denna länk av rättskedjan framgent. En av utgångspunkterna för reformarbetet måste dock vara att domstolarna ska finnas på sådan platser i landet att de allra flesta medborgarna har ett rimligt avstånd till en tingsrätt. Vi socialdemokrater anser därför att den geografiska närheten till domstolen och domstolens lokala förankring i allmänhet måste få väga tungt. Samtidigt som vi socialdemokrater delar regeringens uppfattning att det är en nödvändighet att reformarbetet fortskrider, inte minst här i Stockholm, vill vi understryka vikten av att de organisationsförändringar som genomförs också följs upp och utvärderas. Vad gäller de redan planerade förändringarna anser vi att de inte innebär något avsteg från de riktlinjer som gäller för tingsrättsorganisationen. Såväl behovet av lokal förankring som de geografiska förhållandena på respektive ort har beaktats av regeringen. Däremot anser vi socialdemokrater och utskottsmajoriteten att när det gäller övriga initierade projekt och utredningar bör resultatet av utvärderingen avvaktas innan organisationsförändringar genomförs såvida de inte är oundgängligen nödvändiga för verksamhetens fullgörande. Regeringen uttalar i sin skrivelse att de organisationsförändringar som gjorts nu bör utvärderas, men det framgick inte i vilka former utvärderingen bör göras. Dock utgår vi för vår del från att regeringen utformar utvärderingsarbetet så att organisationsförändringarna blir genomlysta på ett bra och tillfredsställande sätt. Vi förutsätter också att utvärderingen kommer att innehålla ett parlamentariskt inslag. Fru talman! Till sist vill jag betona att reformarbetet måste drivas vidare så att alla medborgare, oavsett var de bor, har tillgång till en dömande verksamhet av högsta tänkbara kvalitet och rättssäkerhet. Med detta yrkar jag bifall till förslaget i betänkandet och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Jag skulle vilja ställa några frågor till Ann-Marie Fagerström. Finns det något underlag från undersökningen av det positiva bemötandet? Det hade varit intressant att ta del av det. Det var min första fråga. Ann-Marie Fagerström säger att man ska höja statusen för personalen och ge dem mer ansvar. Jag har ett praktiskt exempel från min egen hembygd. Personalen i Klippan har fått flytta till Helsingborg. På den mindre tingsrätten har man haft en bred kompetens och kunnat rycka in var som helst eftersom de inte har varit så många. Nu får de helt andra jobb inom bara ett område. Man tar inte alls vara på den här kompetensen. Det har fått helt motsatt effekt. Det visar också hur viktigt det är att följa upp de beslut vi fattar innan vi fattar fler sådana tokiga beslut. Min nästa fråga gäller detta med den tekniska utvecklingen och specialistkompetensen som man ska kunna ta till vara i större tingsrätter. Hur ser det ut med kvaliteten i Stockholms tingsrätt som är stor och som måste ha teknisk utveckling och specialistkompetens?
Fru talman! Jag finner det exempel från Klippans tingsrätt som Gunnel Wallin framhåller märkligt. Jag kan inte uttala mig om det med anledning av det jag får höra här. Men tanken och meningen är inte alls att det ska bli snävare kompetens på våra domstolar, snarare tvärtom. Kompetensen ska öka. Jag har en förhoppning om att det är ett felaktigt bud som Gunnel Wallin har fått. Jag ska inte på något sätt motsäga det Gunnel Wallin säger, men skulle det vara så hoppas jag verkligen att man ser över organisationen på den domstolen. Tanken och meningen är inte att det ska vara på det viset, snarare tvärtom. Det ska ges utrymme för kompetensutveckling. Det är därför jag i mitt anförande mycket tydligt framhåller att det ges större utrymme och möjligheter och att man har möjlighet att vara borta från domstolen. Jag har tidigare varit på små och mindre domstolar, och där är det tvärtom. Där har man inte möjlighet att gå ifrån. Lagmän och anställda som finns där säger det tydligt. Stockholms tingsrätt är en tingsrätt för sig, liksom många andra tingsrätter i storstäderna. Jag framhöll också tydligt att där måste man se över organisationen. Jag säger inte att det inte finns för stora tingsrätter, snarare tvärtom.
Fru talman! Det är ju faktiskt verkligheten som gäller. Det är därför det är så otroligt viktigt att vi har en utvärdering innan det är för sent, innan vi slår sönder en organisation och gör något helt annat på alla våra tingsrätter. Det är jätteviktigt att vi tar det här tillfället i akt och gör en utvärdering. Jag har fått uppgiften i dag. Det är förhandling i veckan och man är alldeles förtvivlade. Ann-Marie Fagerström säger att det inte var tanken. Men det är ju därför man måste följa upp detta. Det är för att förhindra sådana här saker som man måste stanna upp. Så till detta med utrymme för kompetensutveckling i mindre domstolar. Jag var på besök på en tingsrätt i Kronobergs län. Där sade man att det är personalen från de mindre tingsrätterna som går på kompetensutveckling. Från t.ex. Stockholms tingsrätt hinner man aldrig vara med.
Fru talman! Jag förstår inte riktigt vad Gunnel Wallin och företrädarna för de båda andra partierna som har stått här i talarstolen tidigare menar med att vi måste ha en utvärdering. Det är precis det betänkandet tydligt talar om. Utskottsmajoriteten har ingen annan uppfattning än att det måste till en utvärdering innan vi fortsätter reformarbetet. Även i regeringens skrivelse påtalar man just detta, så jag kan inte riktigt förstå vad mer det är ni efterlyser än det som står i det betänkande som föreligger.
Fru talman! Jag tycker väl kanske att Ann-Marie Fagerström kom lite lindrigt undan. Det är inte alls så att utredningen ligger i det tidsskede vi hade önskat. Vi har krävt att det omgående ska tillsättas en utredning, och då ska vi inte ha några ytterligare beslut om nedläggningar. Det är det som Ann-Marie och majoriteten fortfarande vidhåller. Jag fick inte svar på mina frågor. Jag skulle bara vilja repetera några av dem. Majoriteten säger i betänkandetexten att det inte finns någonting som tyder på att framtida förändringar skulle leda till en så stark koncentration som en tingsrätt i ett län. Vi har rapporter om utredningens förslag i åtminstone två län, och man är mycket oroad över utvecklingen. Jag skulle vilja fråga Ann-Marie om det kan vara en hälsning till Värmland och Jämtland att man inte behöver oroa sig, och att det inte kommer att bli så att det bara finns en tingsrätt i länen. Ann-Marie säger att närhet i allmänhet ska väga tungt. Man kan titta på mitt hemlän. Där finns det i dag kvar tre fungerande tingsrätter som det inte har sagts så mycket om. Men man förhandlar nu om att ta bort Bollnäs tingsrätt. Kvar blir då tingsrätterna i Hälsingland och Gästrikland står utan tingsrätter. Det finns ingenting av närhetsperspektivet i detta tänkande. Alltför små enheter är ett hinder, säger Ann-Marie i sitt anförande och talar om hur bra det är med stora tingsrätter. Samtidigt säger hon lite motsägelsefullt att hon inser att en del tingsrätter kan bli för stora. Bodström sade i den debatt som hölls för någon månad sedan: Det är inte säkert att vi bara ska gå mot större domstolar. Tvärtom är frågan nu aktuell om inte t.ex. Stockholms tingsrätt är för stor. Om det blir för stora domstolar blir det ineffektivt bara av den anledningen. Ett litet klargörande, Ann-Marie Fagerström!
Fru talman! Jag känner inte att jag kan stå här och lova hur organisationen kommer att se ut i sin helhet. Snarare är det tvärtom precis det jag hävdar och påtalar här, med tanke på vad som står i betänkandet. Det ska till en utredning för att visa hur det kommer att se ut ute i landet. Jag är inte den som eftersträvar att det ska vara en domstol i varje län. Det beror på hur det ser ut med t.ex. målhantering. Det är mycket underlag som måste analyseras för att man ska kunna svara på hur det blir. Det viktigaste är väl ändå att vi kan skapa rättssäkerhet i hela landet så att medborgarna kan känna sig trygga. Vad beträffar det här med storskalighet och hur domstolarna ska se ut framhöll jag tydligt i mitt anförande och svarade också Gunnel Wallin i min förra replik att jag håller med. Jag tycker också att det kan bli för stora domstolar. Stockholms tingsrätt är verkligen en domstol vi bör titta på. Jag vet att vi redan i 1995 års domstolsutredning såg över detta. Jag tycker att det är bra att det reformarbetet ses över och att man jobbar vidare med det, så där finns inte alls någon meningsskiljaktighet mellan mig och Ragnwi
Fru talman! Ann-Marie Fagerström säger här att hon inte kan ge några som helst löften, utan det är utredningen som ska avgöra om det eventuellt ska vara en tingsrätt per län. Sedan säger Ann-Marie Fagerström att det får avgöras av t.ex. målhanteringen. Tidigare i sitt anförande sade hon att det var närhetsprincipen som var viktigast i bedömningen av hur många tingsrätter det skulle finnas i varje län. Jag skulle vilja återkomma till min fråga. Det står ju ändock i betänkandetexten som majoriteten har ställt sig bakom, Ann-Marie Fagerström, att det inte finns någonting som tyder på att kommande förändringar skulle leda till en så stark koncentration av den dömande verksamheten som en tingsrätt per län. Ljuger ni eller ljuger majoriteten i betänkandetexten? Eller ska människor invaggas i tron att det här kommer att lösas medan det i själva verket inte är tanken?
Fru talman! Jag ljuger aldrig, i synnerhet inte i politikerrollen. Jag vill säga att närheten är av betydelse. Det är klart att den är och ska vara det. Men självfallet vill jag i denna talarstol också påstå att det har betydelse hur det ser ut när det gäller målunderlag och andra faktorer i en domstol. Jag skulle vilja fråga Ragnwi Marcelind hur kristdemokraterna ser på den delen. Ska det finnas en domstol oavsett hur det ser ut och hur få mål det än är? Säger man att det ska finnas en domstol på orten även om målunderlaget inte räcker till? Det skulle vara intressant att veta.
Fru talman! I propositionen - och det citeras också av utskottet - står det mycket tydligt och klart, när det gäller den kategori av domstolar som ligger i det fortsatta reformarbetet, att inga beslut ska fattas i fråga om tingsrätterna i Strömstad, Uddevalla, Vänersborg, Trollhättan och Strömsund. I samma grupp av tingsrätter finns också tingsrätterna i Värmlands län. Där finns också de i Ann-Marie Fagerströms eget hemlän, Kalmar. Min fråga till Ann-Marie Fagerström är: Kan hon garantera att man ska tolka riksdagsbeslutet, majoritetens uppfattning, att inga förändringar ska ske i exempelvis Kalmar län, i Värmlands län, förrän denna utvärdering är klar? Det är den första frågan. Så den andra frågan. Eftersom ni vill ha så många fler tingsrätter som underlag för utvärdering - ni vill ju även ha de som är planerade men ännu inte beslutade - kommer det att dröja ett antal kvartal innan man vinner några erfarenheter från dessa förändringar. Då är den ganska givna frågan: När ungefär räknar Ann-Marie Fagerström med att denna utvärdering rimligtvis kan vara klar, om man menar allvar med att vinna erfarenheter även från de tingsrätter som senare ska förändras, där beslut är fattade men inte genomförda? Ett antal kvartal rör det sig väl om. Jag skulle vilja höra Ann-Marie Fagerströms tolkning av den tidshorisonten. Den är ju inte helt ointressant för domstolarna i Kalmar, Ann-Marie Fagerströms eget hemlän, och i Värmland, i Östersund och Sveg, m.fl. orter. Avslutningsvis, fru talman, är frågan: Hur menar Ann-Marie Fagerström och majoriteten att Domstolsverkets arbete ska påverkas? Det är inte riksdagen som ska styra en myndighet.

Fru talman! Trots risken för återupprepning kan jag inte låta bli att svara att jag ännu en gång hänvisar till betänkandet. Där står det i klartext hur majoriteten ser på en framtida reformering och på hur man ska jobba. Vi menar att en utvärdering är inte bara viktig utan också nödvändig för ett fortsatt reformarbete. Vidare finns det, precis som det står i betänkandet, speciella skäl som gör att det kan bli en förändring - något som jag dock inte kan utlova här åt vare sig det ena eller det andra hållet, alltså om en förändring ska till eller inte. Detta har betydelse. Jag skulle vilja fråga Anders G Högmark och moderaterna hur de ser på detta, om det nu skulle bli förändringar - t.ex., som jag här tidigare sagt, att antalet mål blir mindre, att antalet ärenden minskar. Skulle Anders G Högmark ändå vilja att de domstolar som i så fall har ett så litet målunderlag att det inte finns arbete för dem som finns i domstolen nödvändigtvis ska vara kvar?
Fru talman! Jag tror att problemet med antalet mål är begränsat, framför allt om man följer den moderata politiken att få fler poliser som kan klara upp de brott som begås och som kan lända till att man får en prövning och får de misstänkta inför domstol dömda eller frikända. Uppenbarligen är det en ganska utopisk inställning att få ökade resurser till polisen från socialdemokraterna. Tydligen handlar det om antalet mål, som man befarar ska sjunka. Om jag nu saknar de fattningsgåvorna och frågar om Ann-Marie Fagerström kan säga att tingsrätterna i Värmlands och i Kalmar län ska behandlas precis som tingsrätterna i västra Sverige - Strömstad, Uddevalla, Trollhättan, Vänersborg och Stenungsund - är väl ett ja eller ett nej till svar rimligt. Det finns förvisso saker som varken Ann-Marie Fagerström eller jag kan råda över. Men är principinställningen att de ska jämföras och liksom hamna på samma sätt? Vidare har vi den ungefärliga tidshorisonten. Det står ingenting alls om den saken i betänkandet, så det kunde vara intressant med någon hint från majoriteten. Det kan ju vara bra för den politiska debatten att sprida lite ljus kring de här frågorna. Väldigt många - även Ann-Marie Fagerströms partivänner ute i landet som med näbbar och klor ska kämpa för tingsrätterna - skulle kanske på det sättet ana ett litet ljus.
Fru talman! Jag och socialdemokraterna anser att reformarbetet måste drivas vidare, inte minst med tanke på alla medborgares lika möjligheter till rättssäkerhet, oavsett var i landet man bor. Vi socialdemokrater menar också att en utvärdering måste komma till innan förändringar görs, och det är precis vad som står i betänkandet.

Fru talman! Den här debatten är alltid en av de intressantare debatterna i justitieutskottet. Få saker kan som detta uppröra, engagera, få människor att ringa och skriva samt få politiker att gå i spetsen när det gäller förändringsarbete. Flera av dem som här i talarstolen varit kritiska har sagt att det på detta område är så oerhört snabba förändringar. Domstolsväsendet genomgår en jättesnabb förändring och det har skett på väldigt kort tid. Men jag måste säga att det här arbetet har tagit alldeles för lång tid. Det har varit alldeles för många utredningar som har försökt se över domstolsväsendet och som har sett behovet av förändringar även inom domstolsväsendet - precis som skett på alla andra områden. Däremot finns det inget område där man har lyckats uppbåda en så stark lobbyorganisation för att driva ett bromsande, för att inte få i gång den här processen. Vi i Vänsterpartiet är glada över den utveckling som vi nu ser med förändringar även inom domstolsväsendet. Men vi i Vänsterpartiet har också oerhört stor respekt för de människor runtomkring i landet som ser sina arbeten hotade, som i dag ser att man blivit av med allt annat statligt företagande, ägande och inflytande och som ser hur glesbygden mer och mer utarmas på statliga inrättningar. Jag förstår att det för den som ser att ens egen tingsrätt är hotad är en väldigt smärtsam och svår process. Det måste man ha en väldigt stor respekt för men man måste också ha en väldigt stor respekt för vilket område det är som vi arbetar med. Rättsväsendet är ju det mest grundläggande i ett demokratiskt samhälle. Fru talman! Det var lite slående att höra Ragnwi Marcelind i sitt väldigt engagerade anförande här prata om tingsrätterna. Nästan genomgående lyckades hon undvika att prata om två parter som har en oerhört stor betydelse när det gäller domstolarna, nämligen den som är brottsoffer och som har råkat ut för något och den som är åtalad. Det är för dessa människor som domstolarna existerar. Det är för den processen som domstolarna finns. Man pratar om ortens självbild och om rättsutvecklingen runtomkring domstolen, om att man ska känna rättssamhällets närvaro. Från Centerpartiet har det talats om att man ska känna igen sig i tingsrätten, att det känns tryggt och bekvämt, om att man känner igen nämndemän och om att man känner dessa. Men i ett rättssäkerhetsperspektiv tycker jag att det är anmärkningsvärt att säga att det är en av fördelarna med små tingsrätter. För att få ett rättssäkert hanterande för den medborgare som kanske är åtalad och som ska bli dömd för ett brott eller för den som har råkat ut för ett brott gäller det givetvis att få en fullständigt oberoende rättegång där det inte finns några förutfattade meningar utan där enbart det som händer under rättegången ska vara avgörande. Sedan pratar man om närheten till tingsrätten, om att det blir långt att åka, om att det är svårt att hitta parkeringsplatser och om att det kan bli jobbigt för vittnen. Från den enskilda personens perspektiv förstår jag att detta kan kännas viktigt men för justitieutskottets ledamöter och för riksdagen som den lagstiftande makten måste rättssäkerheten vara den allra högsta principen. Förändringarna i fråga är alltså nödvändiga. De måste ske. Vi kan inte gång på gång bara sitta och vänta och låta utredning efter utredning bara ta stopp i väntan på uppenbara bevis på att du inte har ett rättssäkert hanterande. Då ska vi göra förändringar. Vi kan inte låta en enda medborgare råka ut för att vi får ett rättsosäkert hanterande i domstolarna. Vi måste ta det politiska ansvaret när det gäller att se till att det finns en organisation som fungerar utifrån detta. Då måste vi också konstatera att de små tingsrätterna har, och har haft, stora fördelar. I en föränderlig värld är kompetensutveckling oerhört viktigt. Jag tror att Ragnwi Marcelind och Gunnel Wallin själva och även moderaterna har skrivit under motioner. Moderaterna - det måste jag säga - var i dag väldigt tydliga i att ett förändringsarbete behövs, och det känns väldigt skönt att höra. Sedan har man skrivit motioner om bristerna inom rättsväsendet. Man är för dålig när det gäller kvinnomisshandel, man är för dålig på att ta itu med övergrepp mot barn, man är för dålig när det gäller rasistisk brottslighet. Domstolarna klarar inte av detta. Man väcker motioner med kritik och säger att detta måste förbättras. Man skriver motioner där man kritiserar att vittnen och målsägande är tvungna att sitta ihop med brottslingen, att det måste vara separata rum, osv. Men väldigt många av våra små tingsrätter är gamla kulturhus där det här utrymmet inte finns. Det är man mycket väl medveten om. Det är därför förändringar har stoppats upp på många håll. Man kräver förbättringar, man kräver kompetenshöjning, man kräver ökad åtskillnad för att vittnena ska kunna känna sig trygga, men man är inte beredd att ställa upp på en organisation som kan svara upp mot detta. Jag vill ändå fråga er som är så kritiska: Hur ska ni möta de här problemen? Ska ni vänta tills det rasar, tills det inte fungerar, innan man gör någonting? Det kan man inte göra om man tar rättssäkerheten på allvar så att det inte bara är ett fint ord. Man talar om närhet till medborgarna och säger att det är viktigt att de inte har dygnsresor att åka. Men det finns undersökningar som visar att genomsnittssvensken besöker 1,6 gånger, under två gånger, i hela sitt liv en tingsrätt. När ni pratar om närheten och långa resor låter det som om det här vore någonting som varje medborgare gör varje vecka. Lite måtta får det väl ändå vara på argumentationen när det gäller närhet. Sätter man det i samband med rättssäkerhet måste jag säga att det från min och Vänsterpartiets sida inte är någon tvekan om att rättssäkerhetsaspekten är det som måste väga väldigt tungt. Ragnwi Marcelind tog upp ett exempel på en omorganisation. Hon tog upp åklagarväsendet när det centraliserades. Det som hänt inom åklagarväsendet är att man förra året hade 17 utbildningsdagar för varje åklagare. Man höjer kompetensen. På vilka områden? Jo, rasistiska brott, brott mot homosexuella, brott mot kvinnor - just de områden som vi kräver att man ska bli bättre på. Det är det man har lyckats göra inom åklagarväsendet med en förändrad organisation. Hur kan det vara ett exempel på att man inte ska genomföra förändringar för domstolsväsendet? Det har jag väldigt svårt att se. Det är också väldigt viktigt att utvärdera. Det är inte så stor skillnad mellan majoriteten och oppositionen. Det gäller om vi ska stanna nu och inte genomföra de förändringar som nu ligger på bordet. När det gäller dem som ligger framåt står det väldigt tydligt att man bör avvakta, såvida det inte är oundgängligt nödvändigt för verksamhetens fullgörande. Då kan jag säga till Anders G Högmark, jag vet att jag kommer att få den frågan, att Värmland är ett sådant ställe där man har lagmän som kommer att gå i pension. Där behöver man nog fundera om man inte behöver ta ställning nu och inte vänta på utvärdering innan man tillsätter någon ny. Fru talman! Jag önskar att debatten kan handla om det som domstolarna egentligen har, det som är grunden, det som är det viktiga. Det är själva processen inne i domstolarna och en stor rättssäkerhet för alla medborgare, och det är det vi måste sträva efter.

Fru talman! När jag började mitt anförande sade jag att det var väldigt viktigt att ärendena skulle behandlas snabbt, rättsenligt och att det skulle vara lättillgängligt. Men man hör kanske bara det man vill höra. Jag vill också lyfta upp det grundläggande, som Alice Åström så vältaligt framhöll här. Jag sade att i en demokrati är domstolen verkligen ryggraden. Det tycker jag är A och O för den här verksamheten. Sitter kompetensen i storleken på tingsrätt? Med tanke på det som jag lyfte upp tidigare om rättssäkerheten undrar jag: Är den högre i tingsrätten i Stockholm som är en stor tingsrätt än i Ängelholms tingsrätt som är närmast mig? Finns det belägg för det? Domstolsverket en lämplig utvärderare?
Fru talman! Jag ber så hemskt mycket om ursäkt om Gunnel Wallin uppfattade det som att jag sade att Gunnel Wallin inte hade pratat om att det ska vara rättssäkert. Det var i det här fallet en annan talare, för jag vet att Gunnel Wallin sade det i början. Ja, jag tror att storleken på tingsrätt har betydelse. Jag tror att det handlar om möjligheten att gå på kontinuerlig kompetensutveckling, att arbeta i ett större team där man kan ha ett utbyte av varandra. Det har givetvis en stor betydelse. Domare i en liten tingsrätt med två domare vet vi har väldigt svårt att åka på vidareutbildning och få den kompetensutvecklingen. Sedan vet vi att vi får svårare och svårare på en del av de små tingsrätterna att faktiskt få sökande med en hög kompetens. Väldigt många av våra unga jurister kräver att de ska kunna utvecklas, att de ska kunna gå vidare och utveckla sig. Det här är ingen katastrof. Det är små tecken som vi ser på en del håll. Men vi kan inte vänta tills det är katastrof. Vi måste hela tiden följa utvecklingen. Jag tycker inte att Stockholms tingsrätt fungerar speciellt bra, eftersom man har så stora balanser. Det handlar också om hur många mål man får, hur man är organiserad. Om jag trodde på totalt stora tingsrätter skulle jag föreslå en enda tingsrätt. Men det tror jag inte på, utan vi måste hitta en modell där man inte är för liten men inte heller för stor, för då förlorar man de fördelar man annars vinner. Så vi behöver titta över Stockholms tingsrätt och en del andra större tingsrätter.
Fru talman! Det hade kanske varit lämpligt att börja med översynen och effektiviseringen just i Stockholms tingsrätt och sedan ha det som utgångspunkt. Vi är ju medborgarnas företrädare, och då är det viktigt att framhålla sådana synpunkter som servicen och bemötandet. Vi vet att det har väldigt stor betydelse. Att känna igen sig eller känna sig vara hos helt främmande människor är ett synsätt som skiftar med tiden. Min tro, och det som jag agerar för, är att detta att få känna trygghet, att känna igen sig har en otroligt stor betydelse. Det tror jag på och agerar för, och många med mig. Där har vi olika synsätt. Därför är det väldigt viktigt att ha en decentraliserad tingsrättsorganisation. Hur har man löst situationen tidigare då vi hade ännu mindre tingsrätter som nu är nedlagda? Jo, det har man löst genom en samsyn och ett samarbete på ett naturligt sätt, och det har fungerat alldeles utmärkt. När det gäller utbildningen och möjligheten att höja kompetensen tog jag upp i mitt anförande att det just är de mindre tingsrätterna som skickar personal på utbildning. Så är det. Det är sådana saker som man borde kunna följa upp och se på och ställa frågor kring innan vi gör något vidare och sätter det här i gungning. Det som jag har synpunkter på är inte att man inte ska göra några förändringar över huvud taget. Det är domkretsarnas storlek som vi tycker ska beslutas här. Naturligtvis ska vi ha ett effektivt arbete i våra domstolar, och det arbetet kommer underifrån.
Fru talman! Jag glömde att besvara en fråga från förra repliken, om Domstolsverket ska vara det som ska leda en utvärdering. Nej, det tycker inte jag. Men Domstolsverket måste givetvis vara en del i utredningen, eftersom det är det som har haft jobbet, som har haft uppdraget av regeringen. Det är det som är myndigheten när det gäller domstolarna, så det måste vara en del i det. Men jag tror absolut inte på en utredning som ska ledas av Domstolsverket där det ska ha den tyngsta och viktigaste positionen. Nej, det kommer vi inte att acceptera. Fru talman! Det här med servicen och bemötandet är otroligt viktiga saker, men jag tycker inte att det är acceptabelt att man på en större tingsrätt har en sämre service eller ett sämre bemötande gentemot medborgarna. Men detta är nog inte enbart beroende av om det rör sig om en stor eller liten tingsrätt. Det är självklart att vi ska ha det kravet på alla instanser inom rättsväsendet. Någonting annat vore otänkbart. Den lilla tingsrätten med sitt lokala nätverk har här en fördel. Det är lättare med bemötandet om man känner igen varandra. Men där finns det också en liten fara om t.ex. nämndemän och åtalade känner varandra och kommer varandra alldeles för nära. Det är inte heller bra för rättsprocessen. Det gäller att hitta en avvägning här också.
Fru talman! Göran Persson sade häromdagen i debatten att när argumenten tryter då höjer man rösten. Alice Åström har på ett väldigt tydligt sätt klargjort Vänsterpartiets hållning när det gäller nedläggning av tingsrätterna. Det är väldigt bra. Alice Åström är t.o.m. glad över att det äntligen har blivit av. Hon tycker att det har tagit alldeles för lång tid. Men Alice Åström vill ändå ha en utvärdering, trots att hon säger att det som sker är så fantastiskt. Alice Åström säger att hon har stor respekt för människor. Då vill jag fråga hur Alice Åström ser på det demokratiska förfarandet. Alice Åström tycker att det är bättre med färre och större tingsrätter. Hon säger tvärsäkert att storleken på en tingsrätt har betydelse för säkerheten. Kan Alice Åström tala om för mig om det finns en enda utredning som visar att de mindre domstolarna har sämre kvalitet än de större? Sedan säger Alice Åström att vi inte kan vänta på att det ska bli katastrof. Är det som pågår vid de mindre tingsrätterna i dag en katastrof beror det i så fall på att man under de senaste åren har beskurit tingsrätterna på en mängd pengar som har gjort att man bl.a. har varit tvungen att dra ned på antalet vaktmästare och vittnesstöd. Man har inte kunnat utveckla den säkerhet som skulle behöva finnas för brottsoffer och också för den tilltalade. Jag undrar om Alice Åström kan svara mig på frågan: Är det verkligen Alice Åströms uppfattning att säkerheten är hotad på grund av att tingsrätterna inte är tillräckligt stora?
Fru talman! Jag ser den här utvecklingen med brister i kompetensen, med de nya brottstyperna osv. När det gäller t.ex. brott med rasistiska förtecken finns det flera domstolar där personalen inte har kunnat få den vidareutbildning som behövs. Det gäller också brott mot kvinnor och mot barn. Alla partier - även ni som är i opposition - har motionerat om detta och påpekat att det finns brister på dessa områden. Det är då viktigt att se till att man får en organisation som gör det möjligt att utveckla kompetensen. Jag ser detta utifrån ett demokratiskt perspektiv, utifrån ett medborgarperspektiv. När man hamnar inför en domstol ska man kunna vara säker på att de som arbetar där har den allra högsta kompetensen. Personalen måste ständigt få denna vidareutbildning. Visst kan jag hålla med Ragnwi Marcelind. Om vi är beredda att pumpa in hur mycket pengar som helst i domstolsväsendet kan vi säkert göra det bra på de små tingsrätterna och ha en kader av domare som kan avlösa varandra för att de ska få vidareutbilda sig. Det gäller också vittnesstöd och annat. Men då har man inte heller ett bra medborgarperspektiv. Vi måste anpassa oss efter de resurser som finns och förvalta dem på bästa sätt för att vi ska få ett så rättssäkert rättsväsende och domstolsväsende som möjligt.
Fru talman! Det är precis det här som vi tycker är det allra viktigaste och det som Alice Åström alltid annars framhåller. Rättssäkerheten ska vara det viktigaste. Det var också det som jag tog upp i mitt anförande, hur än Alice Åström i sitt inlägg försöker att vilseleda - det går att läsa i protokollet senare. Det som är risken är att rättssamhället berövas förutsättningarna att fungera på ett rättssäkert sätt. Det är detta som vi vill motverka, inte minst när det gäller de olika personer som Alice Åström påpekade att jag inte hade tagit upp, brottsoffret och den tilltalade. Närhetsprincipen ska göra det möjligt med en rättssäker process. Men Alice Åström säger att närhetsprincipen är så jobbig, samtidigt som hon säger att man bara befinner sig vid domstolen i 1,6 dagar. Då behöver den inte ligga så nära, det spelar ingen roll. Men var det inte rättssäkerheten, Alice Åström, som vi var ute efter? Och var har vi den högsta rättssäkerheten? Har vi det med en tingsrätt i varje län med långa avstånd där man känner sig främmande och inte har någon som helst personkännedom? Eller blir det högre rättssäkerhet med ett större antal domstolar?

Fru talman! Nu drar Ragnwi Marcelind det här väldigt långt. Mycket av det som Ragnwi Marcelind säger låter som att vi bara skulle ha en tingsrätt i varje län. Det har inte genomförts, och det har inte sagts från politiskt håll att det ska vara en tingsrätt. Vi vill inte se en utveckling med en tingsrätt i varje län. Det tror inte jag heller skulle gagna rättssäkerheten. När det gäller närhet och trygghet tror jag att det kan kännas bra för många. Men jag tror inte att det påverkar rättssäkerheten och kvaliteten på dömandet och domen. Det är ju den uppgiften som domstolarna har att lösa. Det är inte så enkelt att närheten i sig höjer rättssäkerheten. Skulle jag begå brott i ett annat län, då skulle jag hamna inför den tingsrätten, inte inför den som finns på min hemort. Men rättssäkerheten får inte hänga på det. Det är den dömande processen som måste vara det viktigaste. Det är viktigt att vi har ett rättsväsende över hela landet. Jag vill inte att det bara ska finnas en tingsrätt i varje län. Men vi får inte heller låta detta överskugga rättsprocessen, som är den uppgift som domstolen har att utföra, och kvaliteten på den. Det är denna som man måste rikta in sig på, och det är den uppgiften som vi i Vänsterpartiet har sett som viktig i denna förändringsprocess.
Fru talman! Jag kan i mångt och mycket instämma i det som har sagts i dessa replikskiften om vikten av ett högkvalitativt domstolsväsende. Jag tror inte att någon kan invända mot det. Men jag blir lite undrande och oroad när man pekar på de brister som finns i rättssäkerheten. Jag uppfattar det så att det är bristerna i domstolsväsendet som skulle vara det stora hotet i dag som medborgarna känner när det gäller rättssäkerheten. Ett sådant synsätt skulle leda till - och jag tyckte att Alice Åström antydde det, och inte bara en gång - att domstolarna dömer fel. De frikänner för ofta, fäller för ofta, utmäter fel straffsatser, tar för lång tid på sig etc. Skulle det vara så, då finns det fog för att de som står åtalade känner en osäkerhet inför domstolsväsendet. Jag tycker nog att det är en ganska främmande beskrivning. Jag tror inte att Sveriges domarkår riktigt känner igen sig när de får höra en sådan beskrivning. Jag hoppas att jag uppfattade detta fel. Jag tror ändå att oaktat om man arbetar vid en liten eller en större domstol, en riktigt stor som tingsrätten i Stockholm, finns det nog få som klagar på kvaliteten i dömandet. Men för att säkerställa den goda kvaliteten krävs givetvis insatser av olika slag. Jag tror uppriktigt sagt att det största hotet mot rättssäkerheten i dag, som inte minst unga kvinnor känner, är att det inte existerar några närpoliser. Polisiära resurser fattas överallt i samhället i stort sett. Det tror jag är det stora hotet mot rättssäkerheten i dag som medborgarna känner. Sedan hade Alice Åström något av en profetisk talang när hon förstod att hon skulle få frågan hur hon tolkar majoriteten, det som Ann-Marie Fagerström så elegant - elegant var väl en mild överdrift - totalt vägrade att svara på. Det var lite grann som Bosse Ringholms ekosvar. Hon läste nämligen upp samma sak gång på gång. Jag har nu förstått att de befarade förändringarna av lagmännen i Värmland leder till att man måste göra någonting. Kan jag få en synpunkt på Kalmar län? Om nu inga lagmän faller ifrån där, kan de då räkna med samma frid som vid tingsrätterna i västra Sverige?
Fru talman! Jag ska börja med frågan om kraven på kompetens och kvaliteten på dömandet. Vad jag påpekade är att vi ser av alltfler motioner, alltfler kvinnojourer och alltfler psykologer som jobbar med barn som varit utsatta för brott att det är en brist på kunskap och kompetens inom olika delar av rättsväsendet. Det här gäller inte bara domstolsväsendet. Det gäller inom många områden. Därför tog jag upp t.ex. åklagarväsendet som har skaffat sig den kompetensen. Men just för att rättssäkerheten är en så grundläggande och viktig princip menar jag att man inte kan vänta och se att kvaliteten sjunker. Väntar vi och börjar se att det blir fel i dömandet osv. har det gått för långt. Så tror jag att ingen av oss vill ha det. Det är därför reformarbetet i dag är så oerhört viktigt. Här vill jag vara tydlig. Jag säger inte att brister i dömandet existerar i dag. Vi har många bra små tingsrätter. Men för att de ska uppfylla de ökade kraven måste en organisation skapas så att de ges förutsättningarna för det. När det gäller hur man ska behandla Värmland eller Kalmar tycker jag att det är ganska tydligt att man vill bromsa upp. Det är bara de förändringar som är oundgängligen nödvändiga som man nu ska göra innan man sätter i gång med utvärderingen. Det tycker jag är en ganska tydlig signal om att alla de utredningar som ligger inte kommer att genomföras innan utvärderingen, utan att det bara är de som oundgängligen behövs. Att jag tog Värmland som exempel var för att jag visste att det blir en utvärdering i Värmland.
Fru talman! Det var glädjande att Alice Åström modifierade och åtminstone klargjorde att bristerna i rättssäkerheten inte är kopplade till något fel i den dömande verksamheten. Det är en bra markering. Jag tror nämligen att det hade varit utomordentligt allvarligt om den här debatten skulle skicka signaler ut till domstolsväsendet om att det finns ledamöter som har uppfattningen att svenska domarkåren inte dömer på ett oväldigt sätt och att den skulle sakna kompetens för att göra det. Sedan måste man givetvis gradvis hålla sig à jour med ny lagstiftning, och det kräver säkert att en allt större andel av resurserna sätts av för detta. Sedan har jag bara en liten fråga. Man vill att det här ska dröja. Vad vill Alice Åström och hennes parti?
Fru talman! När det gäller att dröja med de utredningar som finns ska jag ärligt erkänna att Vänsterpartiet kanske tillhör dem som skulle kunna tänka sig att gå något längre när det gäller att vänta på en utvärdering. Vi får böja oss för argumentet att det är viktigt att förändringar inte genomförs på precis alla tingsrätter innan man gör en utvärdering. Den balansen måste man hitta. Jag och Vänsterpartiet har tagit till oss debatten och diskussionen om vikten av utvärdering. Vi ser det som utomordentligt glädjande om det inte bara blir den vanliga majoriteten i utskottet utan flera partier som stöder det här reformarbetet. Då måste man också kunna väga in och ta hänsyn till vilka förändringar man kan göra och hur utvärderingen ska göras. Jag ser det som glädjande om också moderaterna är med i det här arbetet, för jag tror att vi kanske i grund och botten har en ganska gemensam syn på det förändringsarbete som behöver göras.

Fru talman! Först får jag anmäla att genom olyckliga arbetskrockar kunde Folkpartiets representant inte delta i slutjusteringen. Därför saknas vi i betänkandet bland de undertecknade reservanterna. Jag vill ändå yrka bifall till reservationerna 1, 2 och 3. Den skrivelse som regeringen lämnat till riksdagen och som följts upp med ett antal motioner är inte så dagsfärsk som den kan se ut. Domstolars sätt att fungera har det funderats över, och frågan har bearbetats i många år. Domstolsutredningen kom med olika uppslag men landade till slut på att det fanns anledning att vara ytterst återhållsam med nedläggningar av tingsrätter och deras breda verksamhet. Men den utgången var förmodligen inte förväntad av regeringen. Den förra justitieministern entledigade utredningen och regeringen tog hand om frågan på egen hand. Jag har för egen del i några debatter påpekat i denna kammare att det som regeringen tydligen tänkte sig från början, att via Domstolsutredningen kunna få klartecken för en mer centraliserad enhet, skulle kunna förverkligas. När nu utredningen så att säga trilskades valde man en annan strategi, dvs. att i administrativ ordning göra sig av med en och annan tingsrätt. Jag har också flera gånger visat på vad som hände i bl.a. Åmål, där man inte återbesatte lagmanstjänsten och inte förnyade hyreskontrakt. Några månader senare satte man upp en nymornad uppsyn och förklarade att man inte kunde ha en dömande verksamhet utan lokaler och domare. Det var ett understatement så gott som något, men illustrerar hur statsmakten och regeringen tar över när den folkliga viljan inte passar. Vi har för övrigt, fru talman, haft sådana exempel den senaste tiden. I måndags var det en stor debatt här i kammaren om hur regeringen kör över folkviljan i länsindelningsfrågan i Heby. Just nu ser det ut att vara ett lågt kursvärde på regeringens egen demokratibörs. Sedan dess har motsvarande problem diskuterats flera gånger. Fler tingsrätter har hamnat i farozonen och löper risk att läggas ned, som för övrigt redan beslutats när det gäller ett antal tingsrätter och några till ser ut att vara på väg till den "juridiska slaktbänken". Parallellt med denna centraliseringsiver har andra verksamheter vid tingsrätterna avlövats och försvagat verksamhetens samlade underlag. Det gäller i högsta grad inskrivningsmyndigheterna som har centraliserats till sju områden, dvs. ungefärligen lika stora geografiska sjok som Vägverket håller sig med. Uttunningen av tjänstemannakåren vid aktuella tingsrätter är kännbar därför att kringverksamheter i teknisk service m.m. får ett starkt försvagat underlag. Med dessa servicefunktioner kvar skulle den aktuella tingsrätten ha större chans att överleva då det nu ska ske en granskning. Nu säger utskottets talesman Ann-Marie Fagerström, med instämmande av Alice Åström, att små tingsrätter inte får bli hinder. Man frågar sig: För vad? Är det för en decentraliseringsreform eller är det för det funktionella? Det har också sagts att restiden inte bör vara längre än cirka en timme, men det kommer ju inte att hålla med tanke på de planer som har skissats. Nu säger regeringen i skrivelsen, med instämmande av utskottsmajoriteten, att det ska ske en utvärdering och att den t.o.m. ska ha "parlamentariskt inslag". Att överlåta det till en tydlig parlamentarisk översyn vore ett alltför djärvt grepp med tanke på att regeringen i den här frågan inte synes ha full kontroll på utfallet. Styrning och kontroll är mycket viktigt för den nuvarande regeringen, även om man har Domstolsverket som expeditör av sina önskemål. Att det sedan blir till förfång för den service som man också i juridiskt avseende har rätt att kräva ute i landet bortses det tyvärr från. Symtomatiskt är ju också att man ska se över de riktigt stora domstolarna. Stockholms tingsrätt är särskilt omnämnt i betänkandet. Det indikerar mycket klart att de stora domstolarna har bekymmer av annan art men att de rakt inte är effektivare eller några kvalitetshöjare. Alice Åström talade här om rättssäkerheten och att man behöver ett lyft där. Det gäller en rad mål; kvinnomål, rasistiska mål osv. Men hela resonemanget i skrivelsen, som utskottsmajoriteten instämmer i, tar ju sikte på att göra det till en fråga om förment rationalitet där fortbildning och kvalitetsfrågor sägs få större utrymme. När det gäller antalet domstolar, fru talman, tror jag att man tryggt kan påstå att en halvering av antalet förrättningsställen rakt inte fördubblar vare sig service eller rättssäkerhet. Regeringen och Domstolsverket tycks ha bekymmer för att man inte kan rekrytera goda jurister. Jag har tidigare anmält stor skepsis beträffande att det bara skulle vara storstadsområden och andra tätbebyggda platser som skulle ha den möjligheten. Om en arbetsplats är attraktiv eller inte är inte bara beroende av mängden människor som finns på den aktuella domstolens lönelista. Jag har i den motion som jag har väckt och som också behandlas i betänkandet framför allt tagit upp medborgarperspektivet och detta att det finns en juridisk, social och regionalpolitisk aspekt som man inte kan bortse från i någon del. Därför bör också omorganisationen få vila tills man får sådana här utvärderingar. Sedan finns det problem med de stora avstånden då hela landskap kan bli utan domstol. Så var det, som jag nämnde, i Västra Götaland. Där saknar landskapet Dalsland domstol. Det är inte minst nämndemännen från ett sådant område som, då det här förutsätter en rotation och ett relativt frekvent deltagande, ser betydande bekymmer då man får ett avstånd på några få kilometer till förrättningsstället omvandlat till 20 mil tur och retur. Detta gäller också i hög grad vittnen, som dessutom av andra skäl kan ha svårt att göra sin medborgerliga plikt i samband med en tingsförhandling - för att inte tala om den eller de tilltalade. De ser ut att få nya, fräscha anledningar att inte inställa sig med bl.a. hänvisning till stora avstånd och svårigheter att ta sig till tingsrätten. Vi vet för övrigt att inställda domstolsförhandlingar är mycket vanligt och leder till en ekonomiskt betungande situation. Därför har hela den här frågan en tung minussida. I granskningen för att ernå balans och jämvikt krävs att utvärderingen sker med stor oväld, och den möjligheten ökar om det egna centrala verket inte engageras i en sådan genomlysning. Här, fru talman, har riksdagen och vi parlamentariker, särskilt med tanke på hur regeringen hanterat frågan hittills, ett särskilt folkligt, för att inte säga demokratiskt, ansvar.

Fru talman! Miljöpartiets inställning till tingsrättsorganisationen deklarerade vi redan när vi satt i 1995 års utredning. Det är inre organisationsförändringar som behövs när det gäller tingsrätterna. Det gäller speciellt de små, domstolar med upp till tre domare. Det är för dem vi nu har genomfört förändringar. Det gäller just små tingsrätter och att vi ska få en inre organisationsförändring. Det behövs arbetslag som ser ut på ett annat sätt för att renodla domarrollen. Det behövs en beredningsorganisation med beredningsjurister för detta ändamål, och det behövs viss specialisering. Det finns ett stort behov av förändringsarbete inom domstolarna, och just mycket små domstolar klarar inte detta. Det behövs också ändrad domarutbildning. Det är på gång diskussioner om att utreda detta. Det behövs en domstolsakademi där flera kategorier kan utbildas och det behövs en ändrad notarieutbildning. Allt detta tycker jag att Miljöpartiet har klargjort tydligt, och därav följer den yttre förändringen med sammanslagning och nedläggning av små tingsrätter. Det är detta som är orsaken. Det kan man inte tro ibland när oppositionen pratar. Det verkar som om vi skulle ha som mål att lägga ned tingsrätter. Det kan man ju inte säga utan att inse nödvändigheten av en förändring. Och, Ragnwi Marcelind, i en reform är målet att göra förändringar till det bättre. Det är självklart att man tror det när man gör förändringar. Man gör väl inte medvetet motsatsen. Vi tror att det här kan bli bra. Jag vill deklarera tydligt, inte minst till den moderata företrädaren här, att vi tycker att de som nu är planerade, och det står tydligt vilka som är det, säger vi ja till. Sedan tycker vi att det ska vara stopp, principiellt stopp, utom om det, som det står formulerat, skulle hända någonting som vi inte kan se i dag. Sedan ska vi ha en utvärdering, och den ska vara oberoende. Hur sammansättningen ska vara eller vem som ska göra detta kan jag inte säga här. Jag skulle vilja att någon fristående kontrollmyndighet gjorde det. Riksdagens revisorer är kanske inte kvar vid det laget, men det kan gälla det som kommer att ersätta. Utvärderingen kan vi dock inte börja med bums nu. De nu planerade förändringarna måste verka, de förändringar som vi i dag diskuterar i betänkandet. Det måste ske om ett par år. Vi får vänta. Men då ska inte heller några andra förändringar ske. Det är mest det jag vill ha sagt, men jag kan inte låta bli att kommentera några reservationer från kd. Först har man en reservation tillsammans med Centern om lokal förankring. Här står det väldigt underligt. Det står: "Medborgarnas förtroende och respekt för domstolarnas avgöranden ökar med vetskapen om att lokalt verksamma domare och nämndemän sköter den dömande verksamheten." Jag förstår inte det resonemanget. Om det vore folk från grannbyn eller något annat ställe skulle man inte ha förtroende för dem, för de är inte lokalt verksamma. Har man inte blandat ihop detta med polisens verksamhet och att polisen måste ha lokal förankring i det brottsförebyggande arbetet och känna till människor? Det här är ju en belastning. Det är nästan så att man kan misstänka jäv. Så har man från kd en annan reservation tillsammans med Moderaterna. Den handlar om domstolarnas ställning, och där står det: "Den dömande makten skall utövas under lagarna och präglas av opartiskhet, förutsebarhet och likabehandling. Domstolarna har därmed en särställning jämfört med andra samhällsorgan." Det är precis motsatsen till vad man säger i reservation 1. Det är det senare, att den ska utövas under lagarna och präglas av opartiskhet, som är så oerhört viktigt och som jag tyckte att Alice tog fram så bra här. Det är inte alltför stora skillnader. Jag menar att oppositionen, speciellt kd, har använt mycket krut här. Det har varit höjda röster och mycket lite rök och substans från dessa höjda röster. Jag tycker faktiskt att vi är ganska överens. Det som inte stämmer är just det här med de planerade förändringarna, som ni inte är med på. Men i övrigt är det ungefär samma. Den plattform som blir efterlyst tycker jag alltså finns. Jag tycker att vi tar en paus inför utvärderingsarbetet. Vem som ska göra detta får vi väl komma överens om. Självständiga domstolar är det väl inget som helst tvivel om att vi alla vill ha. Domstolsverkets roll har inte alls, det har jag sagt flera gånger, inneburit att de självständiga domstolarna har blivit mindre självständiga i den dömande makten. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till utskottets förslag att lägga regeringens skrivelse till handlingarna.

Fru talman! Jag skulle egentligen bara vilja kommentera två reservationer som inte har berörts särskilt mycket under dagens debatt, nämligen reservationerna 4 och 6. Men dessförinnan tycker jag ändå att man kan få göra en allmän reflexion över vad som har sagts här i dag. Det är inte utan att det har varit en rätt engagerad debatt och på sitt sätt ganska upplivande. Den återspeglar ändå i botten att det är lite av en livsnerv ute i vårt samhälle hur rättsväsendet fungerar. Det är ändå ytterst domstolarna som är bärare av rättsskipningen. Jag tror att man omedelbart kan notera det som Alice Åström säger, att det självklart är för parternas bästa detta är till och inte någonting annat. Rättssäkerheten är ju det helt överskuggande. Det tror jag heller inte att någon vill diskutera. Men det är just frågan om hur vi kommer dit som man kan ha lite olika mening om. Jag tycker ändå att man måste tillstå att det är en brist att man inte har en ordentlig parlamentarisk utredning av de här sakerna, så att riksdagen underställs en helhetssyn på hur domstolsväsendet ska vara utformat. Man har så att säga den här hackmodellen, där man ad hoc ger sig in i olika tingsrätter än hit och än dit. Visserligen är man vägledd av vissa allmänna principer, men abstraktionsnivån är väldigt hög och hur det blir i det enskilda fallet är väldigt hitan och ditan. Det har naturligtvis upprört människor alldeles oerhört. Det är ju alldeles galet att stå här och säga att rättsväsendets aktörer tillskyndar det här agerandet. Det kanske finns en och annan som gör det, men det är ju ett väldigt gny ute bland domstolarna och även bland allmänheten och bland socialdemokratiska ledamöter. Men man har lyckats att liksom föra igenom det här så att man aldrig får en samlad opposition mot det. Nåväl, kvaliteten skulle vi ha en utredning om, som Gunnel Wallin särskilt har understrukit. Det är ju lustigt, jag har ändå varit verksam i rättsväsendet i över 30 år och aldrig egentligen hört talas om något behov av att lägga ned mindre tingsrätter. Det har snarare varit precis tvärtom. De domstolar man har haft problem med är framför allt Stockholms tingsrätt, alltså de riktigt stora tingsrätterna. Där är det inte bra. Och det är glädjande att det nu annonseras att vi nog ska se över detta. Det tycker jag är helt berättigat. Men de mindre tingsrätterna har det egentligen aldrig varit några större problem med. Då menar jag ur rättssäkerhetssynpunkt. Kommer man till en mindre tingsrätt kan man vara ganska säker på att målet behandlas med allra största noggrannhet och genomlysning, under det att i de stora tingsrätterna hastar man igenom målen under stor tidspress. Det skulle vi ha haft en ordentlig utredning av så att vi fick se hur det här verkligen fungerar. Jag kan inte se att det är någon brådska i det här, Alice Åström. Det lät verkligen som om det brinner ute i skogarna på rättssäkerhetens område. Jag skulle vilja påstå att det ingalunda är så. Det känns ganska skönt att det fortfarande finns mindre tingsrätter som orkar bekymra sig om den rättssökande allmänheten. Vi i mitt parti frågade Per Eriksson, hovrättslagman vid den skånska hovrätten, som tidigare var ordförande i Juseks domarsektion, hur han ser på det här. Han kunde inte påstå att man från hovrättsperspektiv kunde säga att de mindre tingsrätterna på något sätt skulle vara av sämre kvalitet än de andra. Det är inte alls på det sättet det fungerar. Så jag tror att man är lite snett ute. Det beror på att det här ursprungligen var en reform för att tjäna pengar. När det inte gick hittar man på andra grunder för att genomföra detta. Allmänna domstolar och förvaltningsdomstolar bör på sikt slås ihop. Det är, tycker jag, glädjande att vi i alla fall är två partier som står bakom det. Jag inser att vi måste ha ett längre perspektiv, men ur rättsordningens synvinkel är det riktigare att rättsskipning sker inom ramen för ett system. Vi får faktiskt rättsbildning i olika grenar av rättsordningen och det är inte bra. I ytterändarna blir det Regeringsrätten som dömer på annat sätt än Högsta domstolen. Man kan alltså inte ha två högsta domstolar. Det hänger samman med t.ex. skattemålen som bygger på civilrätt. Civilrätten är densamma men det är olika domstolssystem som prövar frågorna och det kan mynna ut i olika ståndpunkter. Det här blir väldigt tekniskt och det tänker jag inte utveckla mer, men det går att belägga att man får skilda rättsutvecklingar, och det är helt galet. Dessutom skulle det här som bieffekt förstås kunna innebära att man säkerställer det lokala rättslivet, eftersom man ju får fler mål lokalt. Därför är det lite underligt att inte Centern är med på detta och vidhåller att man ska ha centraliserade länsrätter. Man skulle kunna baka ihop det här och trycka ned det och fortfarande få rätt stora enheter som skulle kunna leva vidare. Då skulle vi inte ha bekymret om det eventuellt inte blir tillräcklig många mål. Vi måste också på något vis få fart på förvaltningsdomstolarna. Man kan inte ha handläggningstider på mellan fem och tio år. Ett fel när man har pappersmål är att man inte ser de tilltalade och inte befinner sig i en rättskultur där man känner trycket av att avgöra saker och ting, utan man kan lägga det på hög. Nej, man ska koka ihop det här i en rättskultur, en struktur och därigenom få fart på alltihop. Sedan får man naturligtvis specialisera sig och cirkulera inom ramen för domstolen. Så är det i Danmark. Det mesta är redan löst i Danmark. Med Domstolsverkets ställning är det samma sak, fru talman. Där har vi gemensamt med moderaterna hänvisat till det danska systemet. Det kan också förefalla tekniskt, men det är inte som Kia Andreasson säger att Domstolsverket inte på något vis påverkar domstolarna. Det hela går visserligen ganska subtilt till, men genom Domstolsverket sker anslagstilldelningen till domstolarna. De mindre domstolar som har förstått att de inte har någon överlevnadsförmåga enligt Domstolsverket har minsann fått känna av detta genom att pengar inte avsätts och olika åtgärder vidtas där domstolen känner sig pressad. Det är inte så svårt att föreställa sig att vederbörande om man får upp ett politiskt känsligt mål i vart fall inte känner sig helt bekväm i den situation som man befinner sig, därför att man ytterst är i händerna på Domstolsverket på ett sätt som jag egentligen inte riktigt hade klart för mig att man är. Man är alltså egentligen helt utlämnad till Domstolsverket, och mellan skål och vägg kan man av lagmän få höra både det ena och det andra när de på olika sätt känner sitt beroende inför framtiden av Domstolsverkets agerande. Och det är inte bra. Det måste man på något vis koppla bort. Det är gammal svensk tradition att ha en centralstyrelse, men det passar egentligen inte in när det gäller domstolsväsendet och domstolarnas självständighet. Det finns all anledning i världen att se över detta så att vi får lugn och ro inom den här samhällssektorn. Med det avslutar jag mitt anförande, fru talman.
Fru talman! Jag ska vara kortfattad. Rolf Åbjörnsson sade att det i mitt anförande lät som om det brinner, att det är ett hot just nu och att man då kan ta tid. Jag tycker att det är oerhört viktigt att man inte väntar tills man börjar se negativa förändringar. Det handlar ju om att titta på hur mycket kompetensutveckling man får, hur mycket ny kunskap man har tid och möjlighet att få och hur organisationen ser ut. Därför tycker jag att det är viktigt att man faktiskt har påbörjat denna process. Det har funnits parlamentariska kommittéer som har sett över denna fråga, men man har ju inte kunnat komma till skott. Om jag ska vara riktigt ärlig och tydlig så har det också funnits en politisk feghet när det gäller att ta i dessa frågor, och det har gällt även I den senaste utredningen fanns det ett besparingskrav. Och nu framförs det väldigt mycket att det var bara för att man skulle spara pengar som man tillsatte den utredningen. Men det är ju inte hela sanningen. Och även när man tog bort besparingskravet - det fanns inget besparingskrav längre i den parlamentariska utredningen - så kunde man ändå inte ta sig samman och komma någonstans. Därför har jag lite svårt att förstå argumentationen, att det borde ha varit en parlamentarisk utredning och att man borde ha kunnat göra detta. Ja, det var precis den vägen som man försökte med. Vi från Vänsterpartiet tror inte att den här omorganisationen ger några besparingar. Tvärtom, tror jag att det finns en risk för att det kommer att bli ett dyrare domstolsväsende. Men det tycker jag inte får vara avgörande för hur man genomför förändringarna. I stället är det viktigaste att man har rättssäkerhet och hög kompetens på alla områden.
Fru talman! Man skulle möjligen kunna säga att om en parlamentariskt tillsatt utredning havererar så bottnar ju det ytterst i att det inte finns någon folklig förankring för detta förändringsarbete. Det är ju det som är ett av de grundläggande problemen. Finns det verkligen ett reformbehov? Är det belagt? Finns den bristande kvaliteten dokumenterad? Dömer de mindre tingsrätterna sämre? Behöver de gå på kurs eller inte? Eller är det som Gunnel Wallin sade, att det kanske är domarna i de mindre tingsrätterna som går på kurs. Inom advokatväsendet har vi noterat att det absolut inte går att ha något samband mellan de stora byråerna och de små byråerna när det gäller vilka som tillägnar sig mest vidareutbildning, utan det är en personlig läggningsfråga. Det som vi håller på med är väl därför mer eller mindre gissningar. Och nu har man i stort sätt bestämt sig för att detta reformarbete ska drivas på. Och det låter nästan som i militära termer, att truppen ska framåt till varje pris. Jag förstår inte riktigt vem det är som är så angelägen. Alice Åström är det, det förstår jag. Men jag ser inte branden.
Fru talman! Det är faktiskt så att det finns en majoritet. T.o.m. kristdemokraterna säger i sina inlägg och i debatten att det behövs ett reformarbete, ett förändringsarbete. Det som man riktar in sig på är att det görs på fel sätt, i fel takt, att det är regeringen som gör det men att det borde ha varit riksdagen. Moderaterna var också väldigt tydliga i debatten. De sade att detta är en nödvändig förändringsprocess. Så visst finns det en majoritet och en förståelse för att det behövs. Men det känns som om ingen riktigt vill hålla i förändringsprocessen, eftersom den är svår och smärtsam. Och jag har stor respekt för dem som i dag ser sina tingsrätter läggas ned. Men vi från Vänsterpartiet anser att det är nödvändigt att påbörja denna utveckling.
Fru talman! Vi har fått höra det i dag, och det har framförts väldigt kraftfullt. Men jag ifrågasätter inriktningen på detta reformarbete. Jag vill säga något med anledning av något som sades här tidigare. T.ex. Hallsbergs tingsrätt har fungerat alldeles utmärkt. Där hade man lätt kunnat ordna måltillströmning osv. om man ville ha det genom att ändra domkretsindelningen något och ta lite av Örebro tingsrätt. Då hade allting varit frid och fröjd. Örebro tingsrätt klarar inte av det som man har. Hallsberg hade fungerat jättefint. Vad gör man? Jo, man lägger ned Hallsbergs tingsrätt. Man har inga lokaler i Örebro, utan man får bygga till, och det har uppkommit en närmast kaotisk situation. Jag menar att man inte kan hantera rättsväsendet på det sättet.

Fru talman! Det behövs en reformering av domstolsväsendet, och jag delar i stort sett alla de motiv och argument som min partikollega Alice Åström har redogjort för tidigare i debatten. I Skåne kommer det att ske stora förändringar vad gäller tingsrättsorganisationen. En hel del beslut har redan fattats som innebär förändringar för invånarna i nordvästra Skåne. Beslut om att lägga ned tingsrätten i Klippan har redan fattats. Ängelholm var också i farozonen, men efter omfattande protester fick Ängelholm stanna kvar som ett tingsställe under Helsingborgs tingsrätt. Jag tror att detta var en bra lösning. Men vad som bekymrar mig lite grann är de fortsatta planerade organisationsförändringarna vad gäller tingsrätterna i Eslöv, Lund och Landskrona. Hur kommer det att bli? Det första förslaget för att ytterligare effektivisera dömandet var att Eslövs tingsrätt skulle uppgå i Lunds tingsrätt, medan Landskronas tingsrätt skulle föras till Helsingborg.

Det tycks ibland vara så att krass lobbyverksamhet och bra kontakter är det som avgör våra tingsrätters framtid. Själv hade jag trott att det som skulle vara vägledande vid tingsrätternas reformering skulle vara rättssäkerhet och att domstolarna skulle bli attraktiva arbetsplatser med god miljö och med möjlighet till både specialisering och kompetensutveckling. Eftersom Eslöv inte har någon socialdemokratisk riksdagsledamot, och såvitt jag vet inte heller någon ledamot från något annat parti heller, så vill jag passa på tillfället att säga några ord om denna tingsrätt. De kostnadsredovisningar som finns talar för att Eslövs tingsrätt är en synnerligen effektiv och kompetent domstol. Centralisering får ju inte alltid vara ett självändamål. Om tingsrätten i Eslöv läggs ned, så kan flyttningen till Lunds tingsrätt innebära att en ny tingsrätt måste byggas i Lund. Och om det inte byggs nytt så fordras det stora ombyggnader till en ganska hög kostnad. Det har också andra sagt i denna debatt tidigare. När man tittar på måltillströmningen i Eslövs tingsrätt under årets fyra första månader under åren 1999, 2000 och 2001 så visar statistiken en kraftig ökning av måltillströmningen. I detta läge anser jag att det är fel att lägga ned denna domstol. Fru talman! Det är därför min förhoppning att regeringen tittar lite extra på förutsättningarna för Eslövs tingsrätt och att regeringen visar sitt goda omdöme vad gäller tingsrätten.
Fru talman! Jag ska kortfattat säga något till Rolf Åbjörnsson när det gäller sammanslagningar av länsrätter och tingsrätter. Miljöpartiet är inte helt främmande för den tanken. Vi diskuterade detta mycket i utredningen, 1995 års domstolskommitté. Det var inte någon i något parti som var helt emot det. Men skillnaden nu, att vi inte ställer upp på den här reservationen, är att det måste ske i ganska långsamt tempo. Vi kan inte bara plötsligt sammanföra dessa två kulturer. Ett steg var att vi förlängde domarutbildningen - det gällde utbildningsplatserna där - för att dessa människor skulle kunna alternera mellan tingsrätt och länsrätt och lära sig de olika kulturerna. Man skulle långsamt bygga upp en personalstyrka, och all personal skulle så småningom kunna sammanföras. Det är också så att man, som det står i reservationen, skulle kunna behålla tingsrätter på fler platser. Det är ett alternativ. Skillnaden är att det nu sker en långsam förändring. Det är en inte helt främmande tanke för oss heller.
Fru talman! Det är glädjande att det inte är en främmande tanke för Miljöpartiet. Jag håller helt med om att det måste ske successivt och på lite lång sikt. Man skulle kunna tänka sig partiella överföringar. Barnombudsmannen var uppe hos lagutskottet härom månaden. Hon tyckte att all juridisk hantering när det gällde barn i vårdnadsmål skulle ligga i allmän domstol. Som det nu är hanteras det parallellt. Först dömer allmän domstol, och sedan blir det verkställighet i förvaltningsdomstolarna. Det krånglar till saker och ting och är inte bra. Hon tänker också officiellt göra en sådan propå. Det är ett sätt att föra över mål. Man skulle också kunna tänka sig att körkortsmålen i samband med trafikbrott låg på de allmänna domstolarna. Det finns vissa måltyper som kanske ganska omgående skulle kunna föras över. Det övriga ska nog ses på lite sikt.
Fru talman! Det var exakt den identifieringen av mål vi gjorde i utredningen. Vi såg att det fanns sådana typer av mål som kunde överföras.

Fru talman! I detta betänkande behandlar utskottet ett regeringsförslag om att Sverige ska tillträda Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen. Genom Romstadgan, skriver utskottet i sammanfattningen, inrättas en permanent internationell domstol för utredning och lagföring av folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. I framtiden kan domstolen också komma att vara behörig att pröva aggressionsbrott. Sverige har arbetat aktivt för att Internationella brottmålsdomstolen ska inrättas. Att nu så sker är ett stort och mycket viktigt steg framåt. Genom domstolens inrättande skapas en internationell ordning för att bemöta bristande åtgärder på nationell nivå när det gäller utredning och lagföring av vissa allvarliga brott mot den humanitära rätten och de mänskliga rättigheterna. Så sammanfattar alltså, fru talman, utskottet detta betänkande, där vi i sak är helt eniga. Samtliga partier finner att det är av utomordentlig vikt att vi får denna anslutning. När det däremot gäller formen för beslutet finns det en reservation fogad till betänkandet vad avser punkten 1, där vi menar att vi har en annan uppfattning när det gäller formen och vilken ordning som man ska iaktta när man ska besluta om godkännande av tillträdet. En given utgångspunkt, menar vi, är att Sverige fullt ut ska uppfylla de folkrättsliga förpliktelser som landet ingår. Vilka åtgärder som behövs för att fullgör dessa förpliktelser får avgöras från fall till fall, och det är slutligen Sverige som avgör vilka åtgärder som ska vidtas, exempelvis i form av lagstiftning. Sannolikheten att en situation skulle uppstå då en förpliktelse enligt Romstadgan aktualiseras för svensk del är visserligen liten, skriver vi. För att det ska stå klart att Sverige helt ska kunna leva upp till sina folkrättsliga förpliktelser vid ett tillträde till Romstadgan är det enligt vår uppfattning klarlagt att grundlagsändringar kommer att krävas. Ett godkännande av ett tillträde till stadgan kräver därför enligt vår uppfattning beslut i den ordning som gäller för ändring av grundlag. Riksdagen ska sålunda nu såsom vilande anta ett beslut att godkänna Sveriges tillträde till stadgan. Det slutliga beslutet om godkännande ska fattas efter valet år 2002. Med det, fru talman, yrkar jag alltså bifall till reservationen under punkt 1. Jag har upplysts om att både minoritet och majoritet ska ha ett andrahandsyrkande, och det skulle innebära att jag i händelse av att reservationen skulle vinna kammarens bifall yrkar att riksdagen godkänner konventionen och förklarar beslutet för vilande.

Fru talman! Romstadgan antogs 1998. Sverige har undertecknat stadgan, men vi har inte ratificerat den. Ett antal stater har gjort det, och ett antal är på gång. Sverige bör finnas med bland de 60 stater som måste ansluta sig för att domstolen ska kunna komma till stånd. Hinner vi komma med bland de 60 kan vi också påverka antagandet av olika regelverk för domstolen. Vi kan påverka budgeten samt valet av domare och åklagare och andra funktioner. Denna domstol ska vara ett komplement till de nationella rättsordningarna och endast ta vid när den nationella förundersökningen och lagföringen inte fungerar på tillbörligt sätt. De nationella rättssystemen ska alltså i princip ha företräde framför den internationella brottmålsdomstolen. Domstolen ska inte kunna döma personer som inte har fyllt 18 år när brottet förövades. En person får inte lagföras, straffas eller hållas i fängsligt förvar för någon annan gärning som har begåtts före överlämnandet än det brott som han eller hon har överlämnats till domstolen för. Domstolen avgör var verkställigheten ska fullgöras. Det kan heller inte bli fråga om preskription. Genom att tillträda Romstadgan åtar sig Sverige att samarbeta med Internationella brottmålsdomstolen, men för att man ska kunna uppfylla de krav som gäller krävs vissa lagändringar. Regeringen återkommer i höst till riksdagen med förslag till ändringar i en proposition. Konstitutionsutskottet har haft detta ärende för yttrande, och enligt dess majoritets uppfattning kan det godtas att Sverige tillträder Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen utan godkännande av grundlagsändring. Justitieutskottets majoritet gör samma bedömning. Sverige har, som Anders G Högmark sade, aktivt deltagit tillsammans med övriga nordiska länder i det arbete som har lett fram till stadgan. Det är glädjande att se att arbetet nu slutförts och att domstolen kan inrättas. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till förslaget i betänkandet och avslag på reservationen under punkt 1. Under punkt 2, som ska antas med tre fjärdedels majoritet i kammaren, yrkar jag för det fall tillräcklig majoritet inte uppnås som andrahandsyrkande att beslutet ska tas i den ordning som gäller för ändring av grundlag.

Fru talman! Då har vi kommit till kvällens näst sista ärende. Det gäller en proposition om behandling av personuppgifter inom kriminalvården. Vad vi har här är förslag från regeringen om en ny lag om behandling av personuppgifter inom kriminalvården. Bakgrunden till det är dels den nya personuppgiftslagen, dels den snabba tekniska utvecklingen på IT-sidan. Den nya personuppgiftslagen trädde i kraft i oktober 1998, men då sade man i en övergångsbestämmelse att datalagen skulle fortsätta att gälla för behandling av uppgifter som påbörjats före oktober För kriminalvårdens del innebär det att man alltså fortfarande tillämpar datalagen för flertalet av de register som man för. Men från den 30 september i år upphör den övergångsbestämmelse som infördes i samband med att personuppgiftslagen trädde i kraft. Då kommer alltså personuppgiftslagen att gälla över hela fältet, om inga andra lagstiftningar gäller. Det är mot den bakgrunden som vi nu måste anta en särskild lag för vad som ska gälla för kriminalvården. Det finns också andra skäl till det här. Till att börja med kan man konstatera att kriminalvården hanterar en stor mängd personuppgifter och också många uppgifter av känsligt slag. Det kan t.ex. gälla uppgifter om våldsbenägenhet, narkotikamissbruk och tillhörighet till olika former av kriminella gäng. Det är naturligt att det är så. Och jag vill faktiskt påpeka att det inte är på det sättet bara är för samhällets skull eller för att det finns något slags allmän vilja från statsmakten att registrera folk. Det är också i allra högsta grad för den intagnes egen skull. Först av allt handlar det naturligtvis om att registreringen görs. Det är viktigt att det finns ordentliga rutiner för det när någon människa omhändertas, när han eller hon häktas eller sätts i fängelse, så att vi alltid vet var människor är någonstans när de är i händerna på statsapparaten och också varför. De länder som slarvar med registreringen just på den här punkten - där människor försvinner i häkten och i fängelser och där ingen riktigt vet vart människor tar vägen - är i allmänhet ganska otäcka länder. Så rutinerna för registreringen i sådana här fall är mycket viktiga. Det ligger också i de intagnas intresse på ett annat sätt. Vi vet ju att våra fängelser är fulla av motsättningar. Det är kanske naturligt på ett sätt. Det är beklagligt, men så är det. Det är ett faktum. Att man kan planera kriminalvården på ett sådant sätt att säkerheten ändå kan upprätthållas på anstalten blir mot den bakgrunden oerhört viktigt men också oerhört svårt. Då måste kriminalvården ha tillgång till uppgifter om den enskilde, ibland av ganska känslig karaktär. När det är sagt ska vi då ta ställning till det regelverk som regeringen föreslår. Det innebär i korthet att personuppgifter inom kriminalvården får hanteras för att kriminalvården ska kunna fullgöra sina uppgifter. Man får hantera uppgifter bl.a. för att upprätthålla säkerheten och för att förebygga brott. Och man får hantera personuppgifter bl.a. för att kunna utöva tillsyn, för att kunna planera sin verksamhet och för att kunna följa upp den. De känsliga uppgifterna, alltså sådant som t.ex. rör människors etniska ursprung, politiska åsikter, hälsa eller sexuella läggning, ska få behandlas tillsammans med andra personuppgifter endast om det är oundgängligen nödvändigt. Sådana uppgifter kan alltså inte hanteras hur som helst. Det är viktigt att stryka under det, men det kan också finnas situationer då man t.ex. måste ta hänsyn till en persons extrema åsikter eller en persons eventuella medlemskap i ett kriminellt MC-gäng, bara för att ge några exempel, när kriminalvården planerar fängelsetiden. Men man ska naturligtvis inte hantera sådana här uppgifter godtyckligt och schablonmässigt. Återigen är det ofta säkerheten för andra intagna som står på spel och som ytterst kanske motiverar att kriminalvården har dessa uppgifter om de enskilda. Att notera är då också att känsliga uppgifter inte ska kunna användas som sökbegrepp i de datasystem som byggs upp som huvudregel. I förslaget ligger också att alla personuppgifter som kriminalvården hanterar ska gallras senast tio år efter det att den senaste registreringen har gjorts. Låt mig bara avslutningsvis säga att det naturligtvis finns detaljer på det här området som det inte är lämpligt att reglera i lag. Det gäller t.ex. vilka andra myndigheter, alltså förutom när det gäller kriminalvården, som ska kunna få tillgång till personuppgifterna. De detaljreglerna överlämnas till regeringen att utforma föreskrifter kring. Låt mig också säga att utskottet har kompletterat propositionen med vissa övergångsbestämmelser för att det ska harmoniera med personuppgiftslagens övergångsbestämmelser när det gäller manuell behandling av personuppgifter. Tack!

Fru talman! I justitieutskottets betänkande 31 är lagförslaget om behandling av personuppgifter inom kriminalvården behandlat och dessutom en motion från Folkpartiet. Av tekniska skäl, som jag anförde tidigare när det gällde utskottsbetänkandet nr 29, är Folkpartiet inte noterat på någon reservation. Centerpartiet har emellertid reserverat sig, och Folkpartiet stöder dessa reservationer. Regeringen föreslår, som här har sagts, att riksdagen får anta en lag för behandling av personuppgifter inom kriminalvården. Där behandlas uppgifter av känslig karaktär som berör personliga förhållanden och individens privatliv. Utgångspunkten måste vara att den personliga integriteten respekteras så långt det är möjligt och att all registrering av känsliga personuppgifter minimeras. Folkpartiet ifrågasätter lagförslagets utformning, eftersom den ramlag som regeringen föreslår ger ytterst begränsad vägledning till de myndigheter och tjänstemän som ska tillämpa lagstiftningen. Folkpartiet hade föredragit att lagen i högre grad hade preciserat när behandlingen av personuppgifter ska vara tillåten. När det gäller de ändamål med behandlingen av personuppgifter som regeringen föreslagit anser vi att det finns all anledning att ifrågasätta varför personer som av andra skäl än kriminella hanteras av kriminalvården ska omfattas av lagen i dess helhet. Det gäller alltså bl.a. personer som är omhändertagna enligt lagen om vård av unga och lagen om vård av missbrukare eller personer som tagits i förvar enligt utlänningslagen. Folkpartiet vill därför begränsa den personkrets som omfattas av lagen. Den personliga integriteten väger tyngre än myndigheternas rationaliseringskrav. När det gäller behandlingen av känsliga personuppgifter anser Folkpartiet i likhet med flera remissinstanser att en avgränsning måste göras. Enligt regeringsformen får ej anteckning om medborgare i allmänt register ske utan hans eller hennes samtycke och inte heller grundas enbart på hans eller hennes politiska åskådning. Även om grundlagens skydd mot åsiktsregistrering inte hindrar att en persons politiska uppfattning registreras om denna har samband med någon annan omständighet som föranlett registreringen, t.ex. att någon misstänks för brottsliga handlingar, får detta givetvis inte ske annat än i absolut nödvändiga fall. Nu sade utskottets talesman förvisso att det är viktigt med ordentliga rutiner, men han förlitar sig, som jag ser det, alltför mycket på att regeringen utfärdar föreskrifter. När det gäller det samband som jag talade om är åsiktsregistrering otillåten även beträffande redan registrerade personer. Skyddet är absolut. Så som lagförslaget är utformat görs ingen åtskillnad mellan den som är dömd och intagen på anstalt och den som av annat skäl finns inom kriminalvården. Regeringens syfte med denna bestämmelse är bl.a. att trygga säkerheten inom kriminalvården samt att motverka allvarlig kriminalitet genom att kunna kartlägga extremistgrupper och därmed förhindra att våldsbenägna personer, exempelvis nynazister, skapar kontakter och nätverk inom landets anstalter. Tyvärr har det visat sig att ett fåtal personer med hemvist i bl.a. s.k. extremistiska rörelser är beredda att begå sådana gärningar som inte enbart riktar sig mot enskilda människor utan även mot det demokratiska statsskicket. Detta, fru talman, måste motverkas även inom kriminalvården. Folkpartiet anser därför att det i vissa specifika fall kan vara viktigt att kriminalvården har möjlighet att hantera känsliga personuppgifter i syfte att motverka dessa extrema krafter, men vi kan inte acceptera att alla grupper, även icke-kriminella, omfattas av bestämmelsen. Av lagen borde det därför tydligt framgå att bestämmelsen endast gäller för personer som har dömts till fängelse eller annan påföljd. Genom att tillåta registrering av känsliga uppgifter finns det en fara för att andra myndigheter kräver liknande möjligheter, och på sikt äventyras respekten för den personliga integriteten. Fru talman! Vi från Folkpartiet ger vårt fulla stöd till de tre reservationer som Gunnel Wallin har undertecknat, men vi nöjer oss med att yrka bifall till reservation nr 1.

Fru talman! Jag kan bara konstatera att så gott som alla andra partier utom Folkpartiet har satt sin tilltro till regeringen när det gäller att man ska kunna utfärda de här förordningarna och de här föreskrifterna. Och det här sättet att stifta lag har inte mött några som helst invändningar från Lagrådets sida. Jag tycker nog att vi ändå ska sätta den tilltron till regeringen när det gäller detaljer, t.ex. vilka andra myndigheter förutom kriminalvårdsmyndigheterna som ska få lov att ta del av dessa uppgifter.
Fru talman! Jag får beklaga att vi från Folkpartiet har en något svagare tilltro till regeringen än vad andra partier har. Vår point i det här sammanhanget är ju att den ramlag som nu föreslås är alltför begränsad i fråga om vägledning till myndigheter och tjänstemän när det gäller att tillämpa lagstiftningen. Det är vår poäng med vår motion. Vi trycker väldigt tydligt på respekten för individernas integritet och att man inte blandar ihop olika grupper. Det är vårt huvudgrepp med våra motioner.
Fru talman! Självklart är den personliga integriteten själva utgångspunkten också för den här lagstiftningen. Naturligtvis är det så. Men det finns också andra intressen i detta, bl.a. det skyddsintresse för de intagna på fängelserna och häktena som jag tog upp i mitt inlägg, som naturligtvis motiverar att man hanterar sådana här uppgifter. Sedan vill jag ta upp en annan invändning som Elver Jonsson har haft, nämligen den om vem som ska omfattas av regleringarna. Där menar ni att det bara är de som har dömts som man ska kunna hantera uppgifter om. Det är naturligtvis själva meningen med lagstiftningen. Men det kan ju finnas situationer, t.ex. när människor är häktade men ännu inte dömda, där kan det vara bra att veta om en person har diabetes eller hiv. Då är detta ett hälsoskäl, och då är det faktiskt en känslig uppgift enligt personuppgiftslagen - jag tror att det är dess 13:e paragraf. Det kan alltså finnas sådana situationer, och då tycker jag att det är bra att ha detta klart och tydligt. Om vi skulle anta Folkpartiets reservation rakt upp och ned skulle vi nog få svårt att hantera de här situationerna.
Fru talman! Vi efterlyste en tydligare utformning som kunde ha gett en mycket klarare vägledning för dem som har att hantera detta. Jag ger Morgan Johansson rätt i att det här naturligtvis är en avvägning. Det behövs en balans. Visst finns det skilda intressen; jag har inte påstått någonting annat. Men vi har velat lägga tyngdpunkten på att den personliga integriteten ska kunna garanteras också inom kriminalvården. Sedan, när det nu tydligen blir så att regeringen kompletterar med att förordna föreskrifter, tror jag att det är viktigt att riksdagen får en uppföljning i någon form så att vi kan pröva om detta håller det mått som riksdagen och vi från Folkpartiets sida gärna hade sett från början.

Fru talman! Just integritetsaspekten är en viktig aspekt för Miljöpartiet i alla sammanhang. Vi ser denna förändring som ett nödvändigt ont. Uppgifter om människor i en prekär situation, som dessutom är ofrivillig, ska inte spridas. Den personliga integriteten när det gäller känsliga uppgifter är viktig. Här håller jag med om Jonssons grundläggande synpunkter. Men samtidigt är det i dessa tider, Elver Jonsson, nödvändigt att ha uppgifter i en databas. Det är ju så det moderna samhället fungerar. Även kriminalvården har stor användning av detta för att öka säkerheten för den intagne. En bra organisation kräver detta. Det som gjort att Miljöpartiet ställt upp på detta kan nästan sägas vara kapitel 7.15 i propositionen, Detta är precis det som Elver Jonsson menar skulle ha reglerats i lag men som alltså kommer nu. Regeringen skriver: I det fortsatta författningsarbetet kommer integritetsaspekterna att särskilt uppmärksammas. Följande utgångspunkter ska gälla: - Rätten att behandla uppgifter för ett visst ändamål bör begränsas så att endast de uppgifter som är absolut nödvändiga får behandlas. - Utlämnande till andra myndigheter bör medges endast i de fall där det finns ett klart behov av det. - Stor restriktivitet måste iakttas när det gäller användningen av känsliga uppgifter. Det måste noga anvisas vilka personer som ska få ha direktåtkomst till personuppgifter, och denna personkrets måste begränsas till dem som på grund av sina arbetsuppgifter behöver tillgång till uppgifterna. - Gallringstiderna bör minimeras. Det står "maxtider", men de måste bli ytterst begränsade. Systemet ska bygga på en hög grad av säkerhet och förutsätter att det finns behörighetskoder för användarna. Kriminalvårdsstyrelsen eller berörd kriminalvårdsmyndighet måste således som personuppgiftsansvarig tillse att lämpliga åtgärder vidtas för att skydda de personuppgifter som behandlas. Så långt propositionen. Detta är grundläggande för oss. Dessutom kräver detta, precis som Elver Jonsson sade, uppföljning och utvärdering och också presentation senare. Där tycker jag att vi är överens. Men på grund av dessa skrivningar tycker vi ändå att vi känner att detta inte kommer att spåra ur utan kan hållas som vi vill ha det.